Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande 11 finns en rad reservationer fogade som egentligen säger ganska litet om synen på skola och utbildning. De säger i alla fall mycket litet om den moderata synen på skolan och på hur vi tycker att skolans resurser skall fördelas. En del av reservationerna i betänkandet rör besparingar och andra förändringar av anslag. Vi moderater anser att de utomordentligt stora resurser som skolan förfogar över inte fördelas och används på rätt sätt. Därför har vi utformat våra besparingar inom utbildningssektorn så att de i första hand minskar anslagen till administration. Dessutom föreslår vi överföringar i syfte att förstärka den direkta undervisningen och att öka möjligheterna att lokalt använda pengarna så att de bäst stämmer med lokala behov och förutsättningar. Vi har sedan länge ett reformprogram för skolan. Detta har vi flera gånger redovisat för riksdagen. Vi kräver klara mål som sätter kunskaper och färdigheter i centrum. Vi kräver betyg som redovisar kunskaper och färdigheter i relation till läroplanens krav, ett statsbidrag som följer elevens val av skola, mindre krångel och färre regler och därmed ökade möjligheter att lokalt bestämma hur man vill arbeta. Detta gör också att kravet på klara mål blir än viktigare. Vi kräver vidare ökade möjligheter att välja inriktning och studiekurs efter intresse. Vi har lagt fram förslag om en ämnesinriktad lärarutbildning. Vi vill ha fortbildning som inriktas på att ge fördjupning i ämnena. Vi kräver också en fristående organisation för utvärdering av skolresultaten. Denna vår inriktning avspeglar sig i reservationerna till betänkandet, kanske främst i reservation 8, där vi både anger att vi vill tona ner länsskolnämndernas roll och överföra de medel som anvisats till Stöd för utveckling av skolväsendet till anslaget Bidrag till driften av grundskolor. Till detta anslag för vi över flera riktade bidrag, eftersom vi anser att dessa riktade bidrag är uttryck för en felaktig skolpolitik. Tyvärr kommer behovet av särskilda insatser att öka så länge den socialdemokratiska skolpolitiken fortsätter. Skolans resurser skall satsas på undervisning. Då kommer behovet av andra insatser och riktade bidrag att minska. Vi anser dessutom att man lokalt måste kunna besluta hur man skall använda pengarna. Ute i kommunerna och på de enskilda skolorna har man både kompetens och kunskap att göra detta på bästa sätt. Ett exempel är att bestämma vilka gruppstorlekar som man bör ha för att kunna genomföra undervisningen på ett bra sätt och nå målet med undervisningen. Vilka gruppstorlekar och vilken sammansättning bör man ha för att tillgodose behoven hos elever som behöver särskilt stöd? Även om ett nytt statsbidragssystem med ett statsbidrag som följer eleven är en förutsättning för decentralisering, för valfrihet, mångfald och en utveckling av skolan, så kan man med vårt sätt att fördela skolans resurser även i nuläget nå en bra bit på väg. Jag vill fråga utskottets talesman: När får vi egentligen ett nytt statsbidrag? Enligt tidningsuppgifter har skolministern sagt nej till föräldrars fria val av skola. Är det riktigt? Inser inte socialdemokraterna att den mångfald och utveckling som vi kan få med ökad valfrihet är bra för hela skolan och främst för eleverna? Ett riktat stöd kan dock vara mycket viktigt för att länsskolnämnderna kan spela en mycket mer aktiv och pådrivande roll när det gäller de handikappades utbildning än i dag, särskilt då med utnyttjande av all den kunskap och erfarenhet som handikapporganisationerna har. Detta tar vi upp i en reservation. Vi föreslår också i ett annat sammanhang att anslaget B 10 skall kallas Regionala åtgärder för elever med handikapp, just för att stärka hjälpen och stödet till elever med handikapp. Herr talman! Det är viktigt för skolan att man visar förtroende för dem som arbetar ute i skolorna. Förra årets kaos på skolområdet har lämnat mycket bitterhet och stort missmod efter sig. Tumultet var kulmen på flera års socialdemokratisk skolpolitik där alltför många lärare vittnar om trängsel, tidsbrist och stress. Det är nu absolut nödvändigt att visa lärarna förtroende, visa att man värderar deras arbete högt och sträva att återge dem arbetsglädje. Det är nödvändigt om vi skall få skolor att fungera väl. Lärarnas yrkeskänsla och glädje i arbetet är centrala för att eleverna skall få kunskaper och färdigheter. Detta åstadkommer man bl.a. genom att använda skolans resurser på ett riktigt sätt, genom att stärka undervisningen, minska administrationen och öka den lokala beslutanderätten. Det gör man också genom att föra en debatt om kvaliteten i skolan, om innehållet och om hur vi skall kunna stärka undervisningen. Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till de reservationer i betänkandet som har moderata namn.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund tog upp en del intressanta utbildningsfrågor. Med tanke på tidsläget skall jag inskränka mig till några synpunkter på det betänkande som vi nu behandlar. Där diskuteras anslaget till skolöverstyrelsen. I ett par motioner framförs synpunkten att skolöverstyrelsen drastiskt skulle kunna skäras ner — bl.a. ett par partivänner till mig har framfört denna åsikt. Det är naturligtvis ett lockande alternativ och ligger nära till hands när man eftersträvar en decentralisering av systemet för att den centrala nivån skall kunna minskas. Bakgrunden är den att SÖ för några år sedan efter ett initiativ från en av de borgerliga regeringarna har skurits ner ganska kraftigt. Jag tror för min del att i själva verket kan en förutsättning för en framgångsrik decentralisering vara att det finns ett centralt ämbetsverk med hyggliga resurser att följa verksamheten och föreslå förbättringar av den. Det förutsätter förstås att detta verk verkligen utnyttjas. Det är väl där man kan sätta ett visst frågetecken för närvarande. Det finns en tydlig tendens att utbildningsdepartementet övertar vissa uppgifter som sÖ naturligen skulle handlägga. Jag syftar t.ex. på det pågående s.k. skolprojektet, som har dragits i gång inom utbildningsdepartementet. En del av de stora SÖ-anslagen kanaliseras vidare till löntagarorganisationerna: 2 miljoner till utbildning av skolinformatörer och annat. Vi menar att den här verksamheten i hög grad ligger i organisationernas eget intresse och att det är svårt att förstå att ett särskilt statsbidrag behövs för det. I själva verket är det så att de organisationer det här gäller redan får ett väldigt stort statligt stöd. Vi tycker inte att det här ändamålet är så specifikt att det krävs ett särskilt bidrag. Vi yrkar avslag på det. När det sedan gäller läromedelsfrågor finns under anslaget också bidrag till statens institut för läromedel och en del andra ändamål på läromedelsområdet. Här är bakgrunden den att socialdemokraterna tidigare hade en vision om att läromedelsproduktionen skulle förstatligas. Över huvud taget har deras syn på läromedelsfrågorna varit rätt centralistisk. Vi motsätter oss detta. Vi avvisar förstatligandet. Vi tror inte att man från centralt håll kan peka ut de lämpligaste läromedlen. Vi har en mycket mera decentralistisk syn. Vi vill bygga på lärarnas professionalism. Vi tror att lärarna i samråd med sina elever är de som bäst hittar de läromedel som skall användas. Mot den bakgrunden motsatte vi oss det granskningsförfarande som beslöts förra året. Vi vidhåller denna vår uppfattning. Risken är nämligen alltför stor att det här systemet får karaktär av statlig auktorisation när det gäller vissa läromedel. Vi motsatte oss också det system beträffande författarstipendier som har byggts upp. Inte ett enda stipendium har hittills utdelats, och därför tycker vi att det är naturligt att stå fast vid vår tidigare detaljerade inställning. Till sist bara ett par ord om moderaternas reservation, som jag egentligen inte riktigt förstod. Reservationen handlar om länsskolnämndernas insatser på handikappområdet. Det här är en utomordentligt viktig sak. Det påpekande som moderaterna gör är värdefullt. Länsskolnämnderna har alltså en mycket viktig uppgift på handikappområdet. Men det framgår mycket tydligt redan i dag av de instruktioner som gäller. Därför har vi inte gjort be dömningen att det skulle behövas ytterligare ett uttalande på den punkten, hur angeläget syftet än är.

Herr talman! Jag kommer att enbart uppehålla mig vid centerns reservation nr 15, som är fogad till det betänkande som vi nu debatterar, alltså UbUll. För att skolan skall vara en skola för alla måste den vara anpassad till de handikappades särskilda behov och förutsättningar. De handikappade har rätt till en kvalitativt och kvantitativt god utbildning. De individuella behoven måste sättas i centrum vid planeringen av denna utbildning. För att utbildningen skall motsvara de handikappades behov behövs det både nya metoder och bättre utformade läromedel. Detta krav för vi fram i vår reservation. En viktig förutsättning för en fungerande och bra undervisning beträffande elever med handikapp är att det finns lärare som har goda kunskaper i bl.a. specialpedagogik. Vi ser därför positivt på den nya grundskollärarlinjen med en särskild kurs om 10 poäng i specialpedagogik. Men innehållet under detta avsnitt måste styras så, att alla lärare får likvärdig kunskap och kvalitet i utbildningen. Om det inte sker en sådan styrning av utbildningen, kommer kvaliteten att variera mycket från studieort till studieort. Även när det gäller fortbildningen måste man ställa krav. Det måste vara en utbildning med likvärdig kunskap och kvalitet över hela landet. När det gäller läromedel för handikappade föreligger det en absolut läromedelsbrist. Utredaren bakom rapporten ”Läromedel” — denna rapport utgör en del av underlaget för den proposition som har rubriken Skolans utveckling och styrning — har ”på ett tydligt sätt förklarat hur det förhåller sig i fråga om denna brist”. Detta konstateras också i nämnda proposition. Man lägger dock inte fram några förslag om exempelvis förbättringar. Detta är ju en fråga för statens institut för läromedel, SIL. Samtidigt blir det allt svårare för SIL att tillgodose eftersatta behov. Myndighetens verksamhetsområde har vidgats alltmer utan att motsvarande medel har anslagits. Vissa verksamheter när det gäller statens institut för läromedel är obligatoriska. Därför måste det bli en minskning av läromedelsproduktionen — detta trots att många elever helt saknar läromedel eller att läromedlen är synnerligen ålderstigna. Jag vill anföra ett enda exempel: Det tysk-svenska lexikon som finns för synskadade är av årgång 1910! För övrigt är detta med lexika inom grundskolan ett sorgligt eftersatt område. Därför hoppas vi på på en snar förändring här. I stort sett finns det inte någon referenslitteratur typ uppslagsverk för exempelvis synskadade. Likaså lyser produktionen av olika typer av läromedel för synskadade med sin frånvaro. Statistik från SIL visar att t.ex. läromedelsbehovet för döva elever endast täcks till 10 96. Motsvarande siffra för rörelsehindrade är 20 96 och för trä ningsskolans elever mindre än 5 Ze. Ännu sämre är situationen för elever med flerhandikapp och för handikappade invandrarelever. I läroplanen för grundskolan finns det tydliga föreskrifter om att individuella åtgärdsprogram skall upprättas för elever med svårigheter. Till sin hjälp har man SÖ:s allmänna råd om hur föreskrifterna skall tillämpas. Likså finns det ett material med kommentarer, Hjälp till elever med svårigheter, till Lgr 80. I SÖ:s skrift: ”En skola för alla” ges det ytterligare vägledning om hur man på bästa sätt kan tillgodose de individuella behoven hos handikappade elever. Det är av utomordentlig stor betydelse att dessa råd och riktlinjer följs upp av lärare och övrig personal i skolan. Länsskolnämnderna, som nyss har nämnts här i talarstolen, måste — och det gör de också i stor utsträckning och dessutom i viss mån på ett alldeles utmärkt sätt — se till att dessa individuella åtgärdsprogram upprättas och utformas i enlighet med de regler som finns. Mot den bakgrunden har vi beträffande länsskolnämnderna inte något särskilt yrkande. I såväl grundskolan som gymnasieskolan behövs det ökade stödinsatser med hänsyn till handikappades behov. Det är viktigt att skolöverstyrelsen får spela sin roll som tillsynsmyndighet. Det gäller att se till att kommunerna lever upp till sina skyldigheter härvidlag. För att vi skall få en skola för alla måste också alla, var och en på sitt ansvarsområde, följa denna stolta princip, som alla vill arbeta för. Nya metoder för undervisning och bättre utformade läromedel behövs för att skolverksamheten skall kunna motsvara de handikappades behov och rättmätiga krav. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 15.

Herr talman! Under ett par dagar har vi kunnat läsa i tidningarna att det är unga kvinnor inom LO-kollektivet som har de allra sämsta förhållandena när det gäller t.ex. arbetsmiljö, löner och inflytande över sitt arbete. Uppgifterna är hämtade ur den LO-rapport som presenterades i onsdags. Det här är ytterligare ett belägg för att Sverige har en av världens könssegregerade arbetsmarknader. Det finns också många belägg för hur könsskillnaderna cementeras i vårt samhälle. Hela tiden är det kvinnorna som har en underordnad position. Skolan spelar naturligtvis en viktig roll när det gäller att bevara ett system med kvinnors underordning i samhället likaväl som när det gäller att åstadkomma förändringar i ett orättvist system. Befästandet av könsförhållande börjar redan i en människas allra tidigaste ålder. En rad olika undersökningar har visat att pojkarna får mer uppmärksamhet och att de upptar en större del av lärarens tid än flickorna. De förväntningar som lärarna har på eleverna är olika beroende på elevernas kön. Flickor och pojkar behandlas och bemöts olika i undervisningssituationen i klassrummet. Denna skillnad är genomgående till flickornas nackdel. Många undersökningar visar att flickor ser sig själva som mindre betydelsefulla än pojkar, trots att de ofta har högre betyg — ju högre upp i skolan, desto sämre blir flickornas självförtroende. Taletiden i klassrummet är fördelad så, att läraren upptar ungefär två tred jedelar av tiden. Eleverna får dela på en tredjedel. Av elevernas taletid upptar pojkarna två tredjedelar och flickorna en tredjedel. Det betyder att flickorna får ungefär en niondel av den talade tiden i en klass där flickorna är lika många som pojkarna, och då skall man komma ihåg att en stor del av det som flickorna får säga är olika slag av reproduktion. Det kan t.ex. vara en uppläsning av en arbetsuppgift. Men taletiden är naturligtvis också en klassfråga. Överst i fråga om självförtroende och ordmassor flyter pojkar ur mellanskikten och underst hukar flickor ur arbetarklassen. Medelklasspojkar talar tre gånger mer än medelklassflickor och arbetarklasspojkar och fyra gånger mer än arbetarklassflickor. Taletiden i klassrummet hänger samman med lärarens fördelning av frågor till eleverna och med vilken typ av frågor som ges till flickor resp. pojkar. Det kan vara frågor som kräver ett kort, enkelt svar eller frågor som kräver en längre förklaring eller redogörelse. Det är tyvärr så, att en flicka kan ta sig igenom en hel skoldag utan att behöva ta större risker än att svara ”2,7” på förmiddagen ”it is mine” på eftermiddagen. Det är en normal skoldag för många flickor — men är det en bra skoldag för dem? Beteendet hos de elever som har störst svårigheter i skolan är ofta olika beroende på elevens kön. Det är vanligt att pojkarna blir stökiga och bråkiga och därmed kräver stor uppmärksamhet och mycket engagemang från lärarens sida. Flickorna däremot flyr ofta från en obehaglig skolupplevelse genom att vara tysta, drömmande och frånvarande. Flickor med stora problem riskerar därför att i större utsträckning än pojkarna bli bortglömda och uppmärksammade alltför sent. Det finns åtskilliga exempel på hur undervisningen i t.ex. teknik, data och fysik har visat sig vara upplagd på ett sådant sätt att den gynnar pojkarnas kunskapsinhämtande och intresse på bekostnad av flickornas. Det framgår tydligt i olika målformuleringar för skolan att den skall verka för jämställdhet mellan könen. Trots detta förekommer det på många håll stor omedvetenhet om kravet på aktiva jämställdhetsinsatser inom utbildningsvärlden. Ännu större är bristen på medvetenhet och kunskap om vägar och former för ett framgångsrikt förändringsarbete. Det är lätt att välja en form som är tydlig och avgränsad i tid och omfattning, t.ex. riktad information inför ett linjeval. I samband med att det kommer allt fler oroande rapporter om könsorättvisorna i skolan har förslag om tillfälliga enkönade undervisningsgrupper förts fram. Argumenten för detta är bl.a. att flickorna skulle få mer av lärarens tid, det skulle bli ett annat undervisningsklimat och undervisningen skulle kunna läggas upp på ett sätt som dels är anpassat till flickornas tidigare mognad, dels ger flickorna möjlighet att själva få pröva sig fram inom traditionellt manliga områden. Det senare har bl.a. varit anledningen till att särskilda sommarkurser i teknik har anordnats för flickor. Vi i vpk är tveksamma till att införa enkönade undervisningsgrupper i grundskolan, bl.a. därför att vi vill värna om den heterogena enhet som klassen utgör. Något måste ändå göras för att bryta de uppenbara orättvisor som i dag finns i den dagliga klassrumssituationen. Lärarutbildningen är naturligtvis viktig, men vi tror också att andra åtgärder måste övervägas. Vi föreslår därför att en utredning tillsätts för att klarlägga vilken effekt t.ex. könsuppdelade undervisningsgrupper, lärarnas könsfördelning och lärarutbildningens innehåll har samt för att föreslå åtgärder för att göra skolans undervisning mer jämställd mellan flickor och pojkar. Dessutom bör SÖ ansvara för att de som arbetar i skolan, framför allt lärarna, får information om de skillnader som har påvisats av flera forskare när det gäller lärares bemötande av elever av olika kön. Gunilla Molloy, som är lärare i svenska, skrev i tidningen Krut för tre år sedan: ”Om flickor vore svarta och pojkar vita skulle svensk skolpolitik kunna anmälas till FN för kränkning av de mänskliga rättigheterna, så uppenbart diskriminerande är den för flickorna. Men innan vi ser det uppfattar vi diskrimineringen som normal.” Jag skall inte gå riktigt så långt, men eftersom utskottsmajoriteten avfärdar vpk:s förslag om en utredning genom att hänvisa till ett av utskottets betänkanden från i höstas, där frågan om en utredning över huvud taget inte tas upp till behandling, väntar jag nu med spänning på Ingegerd Wärnerssons förklaring till avstyrkandet av vårt yrkande. Varför vill inte socialdemokraterna bifalla vårt förslag? Och vad vill ni i så fall göra i stället.? I årets budgetproposition skriver skolministern om könssegregationen i skolan, som just inte har förbättrats alls, men några konkreta åtgärder föreslås inte i det sammanhanget. Och vårt blygsamma förslag avvisas. Vad vill ni då göra, Ingegerd Wärnersson? Vet ni redan vilka åtgärder som behövs, eftersom ni säger nej till en utredning? Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 5, 9, 10 och 12 och i övrigt till utskottets hemställan. De reservationerna gäller bl.a. höjda anslag till särskilda tjänster och läromedel för handikappade elever, som tidigare talare redan har poängterat behovet av.

Herr talman! Schumacher har sagt att litet är vackert. Jag kommer att uppehålla mig vid tre saker, och det är skolöverstyrelsen, länsskolnämnden och livsrummet, som måste sträcka sig längre ut än till skolans område. Jag skall jämföra med näringskedjan: När vi går över från ett led till ett annat i näringskedjan, går 85-90 96 av både materian och energin förlorade. Det är så vi i miljöpartiet ser på den byråkratiska uppbyggnaden inom skolvärlden, och därför har vi sagt att vi vill minska anslagen till SÖ och även lägga fram en plan för hur SÖ skall kunna avvecklas. Det finns nämligen för många byråkratiska nivåer: SÖ, länsskolnämnden, skolstyrelser och även kommunfullmäktige plus en skolstyrelse för skolan — som vi i miljöpartiet vill ha — vilka skall bestämma över innehållet i skolan, utvärdera osv. I ett uttalande den 13 mars i fjol säger Göran Persson att han vill föra ner pengarna till dem som direkt behöver dem, dvs. till skolan, till eleverna och till undervisningen. Jag instämmer med honom i det. När det gäller länsskolnämnden hänger allt i luften på grund av att vi inte har fått klart för oss hur länsförvaltningarna skall se ut. Där har miljöpartiet ett förslag om länsparlament, under vilket en ny typ av länsskolnämnd skulle kunna ingå och verka. Det skulle bli en samordning av resurserna, och på så vis skulle resurserna även där kunna minska. Ylva Johansson har tagit upp jämställdheten — jag förstod i förväg att hon skulle göra det. Det är mycket bra att hon har lagt ned möda på att ta reda på hur eleverna har det i skolan i dag. Som lärare kan jag intyga att förebilden är viktigast. Det är läraren som måste göras medveten om hur han beter sig i undervisningssituationen mot pojkar och flickor. Centern har väckt en motion om handikappades behov av läromedel, och vi tänker från miljöpartiet stödja den. Jag kan stanna vid frågan om läromedel. Margot Wallström talade i dag om hur viktigt det är med konsumentkunskap i skolan. Jag vill säga att läromedel inte alltid är läroböcker. Miljökonsulenter som kommer in i skolan gör en enorm insats. Vi vet att ungefär 10 000 lärare i dag undervisar utan böcker, och de vill ha anslag till mer facklitteratur, lexika, resor, arvoden för gästföreläsare, teaterbesök osv. Jag tycker alltså att det är viktigt med satsningar på andra områden, inte bara på läromedel. Stipendier är också ett mycket viktigt och bra inslag, om man skall kunna få in annat tänkande i skolan, annars blir det de stora hökarna som tar för sig och hela tiden förmedlar pengar till gamla, etablerade läroboksförfattare. Jag skall sluta med att jämföra med näringspyramiden igen. Den rika delen klättrar uppåt i näringspyramiden, i takt med den ekonomiska tillväxten i de rika länderna och i takt med utvecklingen av proteinimperialismen. Vi bör lägga märke till att många farliga ämnen som kommer in i ekosystemet har en tendens att samlas i de övre lagren av näringspyramiden, och då i mångdubbla koncentrationer. Herr talman! Med anledning av det här vill jag yrka bifall till alla reservationer där miljöpartiet är med och även till reservation 15. Ragnhild Pohanka kommer att ta upp reservation 16.

Herr talman! Helt kort. En av orsakerna till tumultet förra året i samband med kommunaliseringen var att de förutsättningar som hade bort föreligga inte fanns, att de utredningar som aviserats inte varit färdiga. Skolprojektet hade bort vara klart, liksom även statsbidragsförslaget. Det var bra att Ingegerd Wärnersson tog upp läskunnighetsåret, för läskunnighet är minsann någonting som vi strävar efter. Just därför är det viktigt att resurserna som går till skolan satsas rätt, så att de går till och stärker undervisningen. Det är just det som är profilen på våra besparingar och på vår omfördelning inom skolområdet.
Herr talman! Ja, Ingegerd Wärnersson, det kostar väldigt mycket pengar, men det är en fråga om solidaritet också. Här i riksdagen fattade vi den 12 december förra året beslut om att de direktiv vi fått i handikapputredningen, att arbeta efter nolldirektiv, inte skulle gälla, utan vi skulle i solidaritetens namn alla se till att tillgodose mycket eftersatta behov. Det håller vi just på att arbeta med i handikapputredningen, utan de klara signaler från departementet som vi önskade. Vi har ställt en fråga angående detta, som vi får svar på nästa vecka. Och det skall bli mycket intressant. Jag vet att det kostar mycket, eftersom det är små serier och mycket udda material som måste tas fram. Men det är helt klart att det behövs ytterligare resurser. Som vi säger, det man satsar här har man mångfaldigt igen på andra områden. Om man kan ge eftersatta grupper möjlighet att delta i samhällets övriga aktiviteter och i arbete, på samma villkor som normalt utrustade elever och medborgare, har samhället det mångfalt igen. Därför vidhåller jag att det finns tunga skäl till att de krav vi ställer i vår reservation tillgodoses, såväl beträffande läromedel som övriga resurser för att ge handikappade elever möjlighet att tillgodose sina behov av utbildning.
Herr talman! Det är mycket angeläget att vi får ett nytt statsbidragssystem för skolan, det skall bli intressant att se vad regeringen har kommit fram till vid sina överväganden. Ingegerd Wärnersson har en utomordentligt stor tilltro till den nuvarande regeringen och dess kansli när hon säger att det skall bli spännande att få svar på de frågor som dominerat svensk skoldebatt de senaste åren och årtiondena. Jag tror inte att regeringens svar är de slutliga svaren. De här frågorna är så viktiga att även synpunkterna från regeringen och dess kansli är något som vi med stort intresse skall ta del av. Det frågas här när de kommer, och vi får veta att de kommer inom en snar framtid. Vi har ju ställt dessa frågor under lång tid, men får inte särskilt preciserade svar. Vi får väl för dagen nöja oss med att ”svaren kommer inom en snar framtid”. Det som nu förbereds och som jag menar borde ha skett i andra former än genom det här skolprojektet, är långt viktigare förändringar för skolan än det kommunaliseringsbeslut som fattades av riksdagen i december. Därför tillmäter vi frågan så stort intresse. Jag har blivit uppmärksammad på att jag i mitt huvudanförande glömde att göra något yrkande. Därför yrkar jag bifall till de reservationer som folkpartiet har biträtt i utskottsutlåtandet.
Herr talman! Jag hade verkligen hoppats att Ingegerd Wärnersson skulle ge svar på de frågor jag ställde. Om ni socialdemokrater nu — helt utan argumentering i betänkandet — avslår vpk:s förslag om en utredning vore det väl på sin plats att åtminstone i debatten förklara sitt agerande och kanske också redogöra för vad socialdemokraterna vill göra i stället. I andra sammanhang brukar ju socialdemokrater kunna tala engagerat om jämställdhet. Men om man vill förändra något i samhället räcker det ju inte med att förpassa insikten om könsorättvisorna till någon form av vädring den 8 mars varje år. Man måste i så fall påbörja ett förändringsarbete i vardagen. Vidare talar Ingegerd Wärnersson om skolprojektet, alltså arbetet inom departementet som hon sätter stor tilltro till. Är det inte litet märkligt att de människor som är berörda av förändringarna — t.ex. elever, lärare, föräldrar — inte har någon chans att debattera frågorna under resans gång som det heter. De får i stället vänta till dess att man på departementet har arbetat färdigt.

Herr talman! En av de större frågor som behandlas i betänkandet gäller jämställdheten i skolan, Ingegerd Wärnersson. På den punkten har ni socialdemokrater, tillsammans med de borgerliga partierna, avslagit vårt förslag om en utredning. Jag vill bara veta: Med vilka argument har ni avslagit förslaget? De finns nämligen inte redovisade i betänkandet. Vad vill ni göra i stället?
Herr talman! Ingegerd Wärnersson tror att det är projektpengar som får lärare att vara engagerade och driva skolans utveckling framåt. Det är inte så! Det viktiga är att pengarna satsas på undervisning och att lärarna känner stöd i sin undervisande roll. Då kommer utvecklingen av skolan att fortsätta. Dessutom är det viktigt att vi får ett statsbidragssystem som uppmuntrar mångfald och valfrihet. Det bidrar också till att skolan utvecklas. Att ha speciella projektpengar eller andra påsar med pengar utgör ingen garanti för engagemang och utveckling!

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 16 i utbildningsutskottets betänkande 11. Med anledning av utbildningsutskottets betänkande 17 vill jag framhålla vår motion, UbU301, där vi begärt ytterligare bidragsveckor för att folkhögskolorna skall kunna ge anhöriga till döva och hörselskadade tillräcklig utbildning i teckenspråk — detta som bakgrund till det följande. Denna utbildning sker mestadels vid Västanviks folkhögskola i Leksand. Regeringen har föreslagit särskilda resurser för tolkutbildning och teckenspråksutbildning vid folkhögskolan i Leksand med motiveringen att övrig utbildning inte skall behöva minskas. Vad jag ville i vår motion var att anhörigas utbildning skulle ökas. På den här punkten får vi alltså återkomma. Vi i miljöpartiet har inte reserverat oss denna gång. Jag är medveten om att stora satsningar görs beträffande utbildningen för döva och gravt hörselskadade. Men då bör också betonas att teckenspråket först 1983 infördes som obligatoriskt ämne i specialskolan. Tidigare skulle de döva och gravt hörselskadade lära sig svenska, dvs. ha talträning och läppavläsning. De var huvudämnena i svenska på den tiden. Därför krävs fortfarande ett uppbyggnadsarbete som har en mycket stor funktion när det gäller både undervisning och läromedel för döva och hörselskadade. I övrig undervisning, bl.a. när det gäller blinda och synskadade, har vi en längre tradition. De behöver naturligtvis förbättras, men det behovet är på ett helt annat sätt tillgodosett, Det pågår en viktig och genomgripande utveckling inom teckenspråksområdet. I en tvåpartimotion tillsammans med socialdemokraterna har jag motionerat om en professur i teckenspråk. Detta har vi också gjort i anslutning till forskningspropositionen. Tolkutbildningen och teckenspråksutbildningen prioriteras. Det gäller alltså utbildningen av lärare i de dövas teckenspråk. Det är skillnad på att teckna och göra sig förstådd och att tala de dövas språk. Även utbildningen av utbildare prioriteras. Både basen och toppen behöver ju breddas. Men enligt min mening kan detta knappast forceras mer än som redan föreslagits. Under de senaste åren har det i enlighet med förslag i budgetpropositionen anslagits stora summor för uppbyggnad av teckenspråket, när det gäller såväl utbildning av teckenspråkslärare och tolkar som stöd till kortare kurser för föräldrar till döva och hörselskadade barn. Vad reservation 16 i huvudsak gäller är emellertid läromedel för barnen. Videon har naturligtvis här sin allra största betydelse, då den med sin visuella genomslagskraft och tydlighet i viss mån kan kompensera icke hörande. Men då bristen på läromedel på olika nivåer och på olika typer av läromedel fortfarande är skriande anser dock miljöpartiet att anslaget för budgetåret 1990/91 bör öka med 1 milj.kr., i första hand för grundutrustning och för produktion av läromedel inom videoområdet. Ytterligare 1 milj.kr. föreslås för personalförstärkning för den produktionen. Bristen på övriga läromedel är också skriande. Troligen är endast 10 90 av de mest grundläggande behoven täckta. Här behövs en analys av det verkliga behovet och även en ekonomisk beräkning med förslag beträffande de mest angelägna läromedlen — detta för att man redan 1991 skall kunna förnya och nyproducera de materiel som krävs.

Herr talman! Pär Granstedt har ställt tre frågor till mig rörande färjetrafiken över Östersjön från Stockholmsområdet. Den första frågan gäller om jag är beredd att ta initiativ till tillkomsten av en generalplan för färjetrafiken från Stockholmsregionen mot länderna på andra sida Östersjön i syfte att åstadkomma de miljömässigt bästa lösningarna. Vidare gäller frågorna om jag är beredd att medverka till att inga nya farleder för färjetrafik öppnas i avvaktan på en sådan generalplan och om jag är beredd att medverka till skärpta internationella miljökrav för färjetrafiken på Östersjön och en striktare tillsyn. Låt mig först konstatera att färjetrafiken mellan Sverige och Finland länge har haft stor betydelse för handel och turism och att trafiken tillväxt kraftigt under senare år. Som Pär Granstedt konstaterar finns det också anledning att förvänta en ytterligare ökning av färjetrafiken över Östersjön som ett led i ökade förbindelser med Baltikum, Polen och DDR. Det är dock enligt min mening långtifrån säkert att dessa nya färjeförbindelser kommer att ha just Stockholm som bas. Det finns i dag ett stort intresse från många andra hamnar längs ostkusten att etablera sådana nya linjer. Som Pär Granstedt väl känner till är också planeringen av sjöfartens infrastruktur fördelad så att staten genom sjöfartsverket har ansvar för farledsverksamheten, medan hamnägarna, oftast kommunerna, har ett gemensamt ansvar för utvecklingen av hamnverksamheten. Denna ansvarsfördelning ställde sig riksdagen bakom senast vid 1988 års trafikpolitiska beslut. Som konstateras i interpellationen finns det många skäl, bl.a. ur miljöoch energisynpunkt, som talar för en ökad färjetrafik. Samtidigt uppmärksammas trafikens miljöeffekter alltmer, och då även sjöfartens. Sjöfartsverket bedriver därför ett kontinuerligt och brett arbete med dessa frågor. Jag vill här särskilt erinra om det uppdrag som verket erhållit av regeringen att utreda sjöfartens miljöpåverkan. Detta uppdrag som kommer att redovisas i maj i år, innefattar också färjetrafikens inverkan på miljön och kommer att utgöra ett underlag för den proposition om trafik och miljö som regeringen avser att förelägga riksdagen under våren 1991. Vad beträffar frågan om en ny farled genom Stockholms skärgård är denna enligt vad jag har inhämtat under beredning hos sjöfartsverket. För närvarande pågår ett omfattande remissförfarande, och något ställningstagande har sålunda ännu inte skett. Jag har inte nu möjlighet att ytterligare kommentera denna fråga. Vad slutligen gäller frågan om skärpta internationella miljökrav för färjetrafiken på Östersjön och en striktare tillsyn delar jag Pär Granstedts syn på betydelsen av internationella överenskommelser och samarbete i tillsynsfrågor. Jag vill dock erinra om att Östersjön i den s.k. MARPOL-överenskommelsen betraktas som ett specialområde och att Östersjön således redan nu särbehandlas i det internationella normarbetet för skyddet av den marina miljön. Kontroll av efterlevnaden av gällande föreskrifter sker löpande av sjöfartsinspektionen. Det bör också noteras att de färjor som i dag trafikerar sträckan mellan Stockholm och Finland tillhör de mest moderna passagerarfartyg som finns i världen även vad gäller miljöskyddet och att rederierna nyligen aviserat att man inom kort kommer att övergå till lågsvavlig olja som ger väsentligt lägre luftemissioner än tidigare bränslen.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

Vi har under många år haft en mycket snabb utveckling av trafiken på Finland, och det är mycket möjligt att denna utveckling kommer att fortsätta. Till detta kommer att händelseutvecklingen i vårt grannskap, frigörelsen i Östeuropa, leder till att vi, om vi så vill, kan räkna med en helt ny marknad för färjetrafiken, nämligen Baltikum, Polen och kanske DDR. Det finns därför anledning att fundera över vad detta kommer att få för konsekvenser. Det är naturligtvis så, som kommunikationsministern också säger i sitt svar, att detta inte bara är en angelägenhet för Stockholmsregionen. Även många andra delar av landet kommer att beröras av den här nya trafiken. Stockholm är nu ett centrum för trafiken österut, och man kan räkna med att en betydande del av färjetrafiken även i framtiden kommer att söka sig till Stockholmstrakten. Då är frågan: Vad kommer detta att innebära? Jag vill understryka, vilket jag också gjorde i min interpellation och vilket kommunikationsministern gjorde i sitt svar, att det från miljösynpunkt finns väldigt mycket positivt med sjöfarten. Jämfört med andra trafikslag har sjöfarten mycket stora fördelar, men samtidigt har den betydande miljöeffekter. Ett viktigt problem när det gäller Stockholm som sjöfartsstad är naturligtvis att staden ligger långt inne i en skärgård som hör till våra allra finaste naturtillgångar, en naturmiljö som inte bara är riksunik utan världsunik. Det är alltså ett från miljösynpunkt väldigt känsligt område som trafikeras av denna färjetrafik. Till detta kommer att om en stor del av denna östtrafik utgår från Stockholms innerstad, så leder det, på grund av den tunga trafik denna sjöfart alstrar, till kraftiga miljöbelastningar i Stockholm. Att tänka sig att den redan i dag omfattande färjetrafiken från Stockholm och genom Stockholms skärgård skulle komma att öka och kanske öka kraftigt är, som jag ser det, helt orimligt. Jag har vid något tidigare tillfälle diskuterat denna fråga med Georg Andersson, och jag är förvånad över att regeringen fortfarande intar en så full ständigt passiv attityd till dessa problem. I svaret hänvisas till att det är kommunerna som har ett ansvar för hamnplaneringen. Det må vara. Jag föreställer mig inte att Georg Andersson skall komma med synpunkter på kajlängder, terminalbyggnader och liknande. Men hur trafiken som går genom Stockholms skärgård skall utvecklas är faktiskt av riksintresse. Det är inte bara en angelägenhet för de berörda kommunerna, utan det är en nationell fråga. Därför måste regeringen rimligen här ta ett ansvar. Det är mot denna bakgrund jag har ställt kravet på en generalplan för utvecklingen av Östersjötrafiken. Detta har också, herr talman, drivits litet grand till sin spets av det faktum att de berörda rederierna nu har framfört krav på att få göra en helt ny farled genom Stockholms skärgård, genom den än så länge mycket orörda och fina Rödkobbsfjärden. Det skulle innebära kraftiga ingrepp, sprängningar på botten och en fortsatt miljöbelastning när trafiken väl går fram här. Det märkliga i detta sammanhang är att detta projekt inte är tänkt att ersätta Furusundsleden, som nu drabbas mycket hårt av den här tunga trafiken, utan projektet skulle bara komplettera Furusundsleden. Det borde vara alltmer uppenbart att vi här måste ha en ny form av planering i fråga om färjetrafiken. Utgångspunkten bör vara att man använder de från miljösynpunkt bäst belägna hamnarna. För Stockholmsregionens del är det naturligtvis Nynäshamn i söder, med särskild inriktning på Baltikum, Polen och Nordtyskland, och det är Kapellskär i Norrtälje i norr, med inriktning på Finland, kanske Leningrad och kanske även hamnar i Estland. Till detta kan man också lägga Hargshamn i Uppland, som kan vara mycket lämplig i synnerhet för tung trafik. Men om detta skall komma till stånd räcker det inte med att låta Stockholms kommun avgöra. Stockholms kommun är ju på väg att skaffa sig ägarinflytande över alla hamnar. Om detta skall komma till stånd måste även riksintressena vägas in, och man måste vara beredd att göra statliga investeringar i syfte att bygga upp landkommunikationerna till dessa hamnar. Av denna anledning har också regeringen och Georg Andersson här ett ansvar.

Herr talman! Jag vill först ge Pär Granstedt en blomma för att han över huvud taget har ställt interpellationen. Detta är, som Pär Granstedt säger, en fråga som inte bara är angelägen för oss som bor i detta område, utan det är en fråga av verkligt riksintresse. Jag tycker att kommunikationsministerns svar andas förståelse. Men jag vill ändå understryka det jag nyss sade, att frågan är av riksintresse. Vår skärgård är verkligen unik, och vi måste slå vakt om den på olika sätt. Den tänkta leden skulle, om man får som man vill, kunna gå genom ett mycket känsligt område. Jag vet att många människor har reagerat och är oroliga. Vi får inte förstöra dessa områden, utan vi bör verkligen slå vakt om dem på alla sätt. Jag kan förstå att det här finns många intressen att bevaka. Jag kan förstå att många tycker att det är trevligt att kunna åka från Stockholm till Finland med de stora Finlandsbåtarna, och jag förstår att det även finns ett ekonomiskt intresse i detta.

Det kanske kan ske genom att man använder sig av en sådan generalplan som Pär Granstedt föreslår. Herr talman! Jag hoppas att det jag nu har sagt kan vara ett stöd för den framstöt som Pär Granstedt har gjort, och jag vill säga att vi kommer att följa denna fråga med stort intresse.

Herr talman! Diskussionerna om flyttningen av viss trafik från Stockholmsområdet till andra hamnar känns av många skäl — t.ex. miljöskäl, som här har nämnts, och regionalpolitiska skäl — mycket angelägen. Den nya färjelinjen mellan Hargshamn i Sverige och Nystad i Finland har startat. Den startade med enbart lastbilstrafik, men nu har även järnvägstrafiken kommit i gång. Detta har kommit till stånd genom samverkan mellan kommunen, länsstyrelsen och näringslivet. Miljöfaktorn har varit ett av de skäl som har vägt tyngst när det gäller färjelinjens tillkomst. Att frakta gods via järnväg och till sjöss är ju klart mer miljövänligt än att frakta gods med lastbil på våra vägar. Sjövägen till Hargshamn är inte så lång, och den medför ganska litet av miljöpåverkan i skärgården. Landtransporterna blir något längre, men de avlastar Stockholmsregionen, där ca 200 000 långtradare varje år passerar genom våra tätast trafikerade genomfartsleder och där många människor bor och då störs av avgaser och buller. Tågtransporternas konkurrensförmåga och framtid är en viktig och aktuell fråga. Snabba, effektiva och säkra godstransporter är en nyckelfråga för den industriella utvecklingen. Den godsmängd som transporteras på järnväg via Hargshamn beräknas öka kraftigt inom den närmaste treårsperioden. Som vi ser det är utvecklingen mycket gynnsam just för Hargshamns hamn. Det som talar till Hargshamns fördel är att där redan finns en järnväg. Jag menar att det är rimligt att utnyttja detta vid den kommande planeringen av färjetrafiken i Östersjön. Bekymret är att järnvägstrafiken till och från Hargshamn behöver förbättras. Det kan ske genom att järnvägen klassas om och införs i stomnätet, eftersom Hargshamn numera är en del av en transportväg av nationell betydelse med gränsöverskridande trafik. Det är nödvändigt att medel avsätts i banverkets och vägverkets investeringsplaner för upprustning av vägoch järnvägsförbindelserna till och från Hargshamn. Det är någonting som vi socialdemokrater från Uppsala län har motionerat om, och vi må väl avvakta riksdagsbehandlingen av den motionen. Jag skulle gärna vilja få kommunikationsministerns synpunkter på den fortsatta utvecklingen i Hargshamn.

Herr talman! Det är bra att vi får en diskussion också om sjöfarten. Den trafikpolitiska debatten handlar nästan uteslutande om järnvägarna och ibland något om vägar. Sjöfarten spelar en mycket stor roll i den svenska transportpolitiken. Det gäller inte minst färjeförbindelserna. Vi är inne i en spännande utvecklingsperiod, precis som Pär Granstedt beskriver. Nu skall man komma ihåg att det producerade godset i vårt land inte ökar så väldigt kraftigt. En utveckling mot en mängd olika transportmedel, farleder och transportleder innebär inte i sig att det blir mer gods att transportera. Det måste ju först produceras i industrin. I den utsträckning som människor ökar sitt resande blir det naturligtvis ett ökat resandeunderlag. Men också i det avseendet är ökningsgraden begränsad. Man kan fråga sig vilka konsekvenser den här utvecklingen av sjöfarten kan föra med sig. Det kan vi inte uttömmande gå in på i dag, men det är naturligtvis mycket viktigt att följa den här utvecklingen. Jag tillhör dem som anser att man bör stimulera till en ökad grad av sjötransporter i all den utsträckning de kan hävda sig ekonomiskt gentemot andra transportsätt. Många söker sig till Stockholm, och det gäller inte bara sjöfarten utan det gäller också andra transportmedel, eftersom det finns en stark befolkningskoncentration. Det behövs många transporter till och från de centrala delarna av Stockholm, och det måste också fraktas mycket gods till Stockholm. Det skall man nog inte glömma bort i det här sammanhanget. Man skall inte betrakta allt gods som kommer till centrala Stockholm som felplacerat. Mycket av detta gods skall just till centrala Stockholm. Om man då lastar av det långt utanför och måste företa en landtransport med lastbilar, har man inte gjort någon särskilt god miljöinsats med detta. Snarast tvärtom. Det är riktigt att skärgården är känslig. Det måste naturligtvis beaktas i all rimlig utsträckning. Där har sjöfartsverket ett ansvar. Jag håller med om att farlederna är ett riksintresse. Det tar sig uttryck på det sättet att sjöfartsverket har regeringens, statens, uppdrag att bevaka att farlederna läggs på ett sätt som tillgodoser inte bara trafikbehovet utan också miljökraven. Här efterfrågas att vi ytterligare skall markera riksintresset. Jag undrar då vilka kriterier som man är ute efter att ställa upp och som inte i dag respekteras. Är Pär Granstedt ute efter att staten skall gå in och göra någon sorts behovsprövning av hur många fartyg som får trafikera olika leder och hur många fartyg som får anlägga vissa hamnar? Om detta är fallet tror jag att det finns skäl att tänka sig för litet grand. Det strider i varje fall mot de riksdagsbeslut om trafikpolitiken som tidigare har fattats. Det kräver i så fall en ordentlig genomgång med kommunerna. Kommunerna måste ta sitt ansvar. När det gäller Stockholmsregionen tycker jag att det vore rimligt att berörda kommuner i regionen gemensamt diskuterar i vilken utsträckning man anser att man av miljöskäl och övriga skäl bör få till stånd en annan utveckling. Men att staten skulle gå in och reglera för kommunerna och rederierna var och hur fartyg får gå i hamn tror jag inte är den linje vi skall välja. Detta är också en kommentar till Alf Wennerfors. Är det en ökad statlig reglering som Alf Wennerfors efterlyser? I så fall förvånar det mig, inte minst med tanke på hans politiska bakgrund. När det gäller frågan om en ny farled arbetar sjöfartsverket, som jag tidigare sade i mitt svar, med denna fråga. Sjöfartsverket gör miljökonsekvensbeskrivningar, inhämtar remissvar och bevakar miljöintressena. Det beslut som sjöfartsverket sedan fattar är överklagbart, och det är först då det kan komma under regeringens prövning. Det vore olämpligt om jag nu skulle ha några föregripande synpunkter på detta. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt har jag inte några särskilda kommentarer att ge beträffande utvecklingen i Hargshamn. Jag har fått den informationen att det är en positiv utveckling där, men att det krävs följdinvesteringar på järnvägsnätet och landsvägsnätet. Det är naturligtvis något att beakta i planeringen att det drar med sig betydande kostnader för staten. I den utsträckning staten kan medverka skall vi naturligtvis göra det från statens sida. Men jag kan bara beklaga att resurserna för järnvägsoch väginvesteringar är ytterst begränsade.

Herr talman! Jag måste säga att jag blir ganska konfunderad när jag lyssnar på Georg Andersson. Jag får en känsla av att landets kommunikationsminister inte riktigt har klart för sig vilka värden det är vi diskuterar när vi diskuterar miljön i Stockholms skärgård. Jag vet inte om Georg Andersson har haft förmånen att åka runt ordentligt i skärgården. Den tycks i så fall inte ha gjort ett tillräckligt intryck, vilket är att beklaga. Det kanske är lämpligt med någon liten tur till. Det som Georg Andersson står här och ger uttryck för är någon sorts allmän låt-gå-politik. Det är alltså de kommuner som har hamnar som skall avgöra om Stockholms skärgård skall skyddas från de påtagliga miljöingrepp som det här är fråga om — eller möjligen sjöfartsverket. Det finns ingen som helst ambition från regeringens sida att försöka påverka hur detta riksintressanta världsunika område utvecklas och sjöfartens effekter på det. Regeringen svär sig fri från allt ansvar för vad som händer i Stocholms skärgård. Det är åtminstone det intryck som jag får när jag lyssnar på Georg Andersson. Jag anser att det är anmärkningsvärt — ja, det är nästan litet skrämmande — att det inte finns ett större engagemang hos regeringen och kommunikationsministern när det gäller att se till att sjöfarten inte utvecklas på ett sådant sätt att stora miljövärden går till spillo. Georg Andersson efterlyste en precisering av vad jag föreslog. Det framgår faktiskt av min interpellation. Jag har förordat att stat, landsting och kommuner tillsammans skall utforma en generalplan för hur färjetrafiken skall utvecklas. Man skall försöka få ett helhetsgrepp. Jag har också beskrivit hur jag tycker att denna plan bör se ut. Huvuddelen av den nordliga färjetrafiken skall gå till Kapellskär och Hargshamn, och den sydliga färjetrafiken skall gå till Nynäshamn. Det kan vara en viss begränsad trafik av kryssningskaraktär med därför väl anpassade fartyg som kan gå ända in till Stockholm. Det ligger naturligtvis ett värde i att kunna åka båt genom Stockholms skärgård. Men det måste då vara specialanpassat. Detta skulle kunna lösas gemensamt om man också från statens sida är beredd att ställa upp med investeringspengar för att rusta upp landtransportkapaciteten, framför allt järnvägskapaciteten, vad gäller Nynäshamn och Hargshamn och kanske också överväga att bygga en järnväg till Kapellskär. Jag tror uppriktigt sagt att det är värt pengarna att satsa på detta. Men Georg Anderssons enda svar är att det finns inga pengar för järnvägsuppbyggnad. Min känsla kvarstår att regeringen inte tar denna fråga på all var. Man inser inte att detta faktiskt är något betydelsefullt och att man här borde ta ett ansvar.
Herr talman! Nej, herr kommunikationsminister, jag är inte ute efter någon statlig reglering. Jag vill bara markera att dessa naturvärden måste tryggas. Jag tror inte att kommunikationsministern och jag har delade meningar om det. Alla som har besökt dessa områden inser att vi måste vara oerhört försiktiga. Man kan förstå att många skulle protestera och säga att de inte vill åka från en hamn längre upp i Roslagen, t.ex. Kapellskär eller Norrtälje, när man ser vilka värden det ligger i att bekvämt kunna gå på en båt i Stockholm och sedan kunna åka ända till Finland genom den vackra skärgården. Detta har berörts i en artikel av Gösta Bohman i Svenska Dagbladet för en tid sedan. Han skrev att han var medveten om problemet och att det kunde leda till bortfall av passagerare. Han skrev också att i viss utsträckning torde detta dock kunna motverkas genom effektiva och bekväma snabbtåg. Under alla förhållanden måste priset härför vägas mot ytterligare förslitning av Stockholms världsunika skärgård. Jag vill gärna instämma i detta. Vi måste väga de kostnader som det skulle bli för en eventuell järnväg. Jag är medveten om att det skulle innebära stora investeringar. Men detta får man väl se på sikt. Man måste väga dessa stora investeringar mot den förslitning som pågår i skärgården och som skulle bli ännu större om en ytterligare s.k. Europaväg 3 skulle inrättas genom skärgården. Dessutom måste man ha klart för sig att man inte får en ny led gratis. Varje år görs oerhört stora investeringar i nya stora jättebåtar.

Herr talman! Jag är van vid att bli beskylld för passivitet av Pär Granstedt. Jag blev det förra gången vi hade en diskussion om detta ämne. Då tyckte Pär Granstedt att jag var mera liberal än Margaret Thatcher. I dag har det varit en litet mera modest beskrivning av min passivitet och liberalism. Jag begriper fuller väl de naturvärden som ni här talar om. Jag har varit ute i skärgården en hel del, även om jag är mera bevandrad i fjällmiljö. Vi har ett regelsystem som är uppbyggt i samförstånd med riksdagen. Sjöfartsverket har statens uppdrag att bevaka hur farleder läggs och att utvecklingen av sjöfarten sker på bästa möjliga sätt med hänsyn tagen till miljön. När det gäller Östersjön har vi speciellt hårda regler, som vi även har fått in i de internationella överenskommelserna. Utvecklingen av nya farleder och planeringen av dessa görs av sjöfartsverket i samarbete med länsstyrelsen och alla berörda. Skulle någon anse att sjöfartsverket kommer att fatta ett beslut som inte är förenligt med naturoch miljöintressena, är det möjligt att överklaga till regeringen. Men regeringen skall väl inte gå in och avbryta pågående arbete som sjöfartsverket gör? Vi får väl avväga och visa respekt för det regelsystemet. Det kanske ser litet byråkratiskt ut. Skall man arbeta med ansvar i de olika statliga verken skall man också ha möjlighet att fullgöra sina arbets uppgifter. Sjöfarten i Stockholms skärgård får inte utvecklas på så sätt att stora miljövärden kommer att gå till spillo. Pär Granstedt vill att endast kryssningsfartyg skall få söka sig in till Stockholm. Jag vet inte om det skulle tillgodose de högsta kraven om man ser miljöintresset i stort. Detta skulle leda till att transporter går till hamnar som ligger långt från Stockholms centrum och att godset sedan måste transporteras till Stockholm med lastbilar. Men det är väl värt att analysera hur det förhåller sig på den punkten. Man skulle kunna samla sig till detta lokalt och regionalt för att göra dessa analyser med respekt för den frihet som kommunerna har när det gäller att anlägga hamnar och med den respekten att rederierna har frihet att lägga till i hamnarna. Om kommunerna vill starta ett gemensamt planarbete, är jag övertygad om att sjöfartsverket är berett att medverka och företräda statens intressen. Det vore fel om regeringen skulle gå in och nu göra något slags förhandsöverprövning av kommunernas frihet och utvecklingsmöjligheter i detta avseende.

Herr talman! Det är klart att det är litet tjatigt av mig att med jämna mellanrum anklaga kommunikationsministern för passivitet i dessa frågor. Men det kan möjligen hänga samman med att denna passivitet är ett bestående inslag. Georg Andersson har inte gjort något för att få en bättre planering av färjetrafiken genom Stockholms skärgård. Av det vi har fått höra från talarstolen tänker han inte heller göra något. Det tycker jag är passivitet. Passivitet är just att man inte gör något. Det är det som kännetecknar regeringens agerande i just denna fråga. Georg Andersson hänvisar till det regelsystem som gäller. Vad är det som hindrar regeringen och kommunikationsministern att ta initiativ till överläggningar mellan regeringen, kommunerna och landstinget t.ex. i syfte att få till stånd en gemensam generalplan? Miljöintresset kan beaktas, man kan se över vilka investeringar som staten behöver göra i järnvägar, vägar osv. för att kunna samla så mycket som möjligt av trafiken till de yttre hamnarna. Jag kan inte tro att det finns något i riksdagsbeslutet som skulle förbjuda kommunikationsministern att ta ett sådant initiativ. Det är märkligt att i andra sammanhang, t.ex. på järnvägsområdet, har man tagit liknande initiativ för att få ett samråd. Vi minns alla den stora Sträng-uppgörelsen mellan staten och landstinget på järnvägsområdet. Visst borde regeringen kunna ta ett sådant initiativ också när det gäller färjetrafiken. Jag tycker att det är berättigat att man gör det, eftersom riksintressanta miljövärden står på spel. Jag tycker att det är en obegriplig ståndpunkt att säga att det är en affär för kommunerna och färjerederierna hur dessa riksintressanta miljövärden skall hanteras. Jag vill också understryka att jag inte avsåg att säga att enbart kryssningsfartyg skall få gå in till Stockholm. Jag avsåg att man skall behålla en viss del av Östersjötrafiken på Stockholm, framför allt då kanske trafik av kryssningskaraktär. Man kan självfallet även tänka sig att vissa lastbåtar som har destination direkt till en anläggning i Stockholm måste få gå in. Det är självklart. Men jag ifrågasätter den tunga färjetrafiken. Det är klart att vissa saker skall in till Stockholms innerstad, men vi vet att en mycket stor del av Stockholmsregionens industri finns i utkanten av regionen. Därför är det betydligt bättre att man försöker nå dit utifrån än att alltsammans dras till innerstaden för att sedan forslas till industrier i utkanten. Det är vad det hela handlar om. Kommunikationsministerns inställning är, som sagt, beklaglig och den måste vålla en hel del besvikelse. Till sist, när det gäller Rödkobbsfjärden var mitt förslag att man skulle utfärda ett moratorium för den frågan till dess att problemet med generalplanen har lösts. Generalplanen bör syfta till att man inte skall behöva några nya färjeleder och i så fall skulle detta problem bortfalla.

Fru talman! Kristina Svensson har frågat mig vilka åtgärer jag avser att vidta för att förbättra arbetsmarknaden i Bergslagskommunerna i Värmlands län, dvs. Hagfors, Munkfors, Filipstad, Storfors och Kristinehamn. Som bakgrund till frågan redovisar Kristina Svensson exempel på problem i form av arbetslöshet eller varsel om nedläggning eller neddragning av verksamheten vid vissa företag. Jag vill inledningsvis framhålla att dessa kommuner har haft en jämförelsevis besvärlig utveckling på arbetsmarknaden under en följd av år. Några, framför allt de utpräglade brukskommunerna, har haft det särskilt besvärligt. Därför är alla nämnda kommuner för närvarande inplacerade i regionalpolitiskt stödområde. Vidare har länsstyrelsen i Värmlands län successivt fått kraftigt ökade länsanslag, från 19 milj.kr. 1982/83 till 60 milj.kr. innevarande budgetår. Kommunerna har också omfattats av de särskilda Bergslagsprogram som regeringen initierat och som pågått sedan år 1984. Min bedömning är att dessa olika åtgärder, med hjälp av det goda kon junkturläget, gett goda möjligheter till en breddning och FOSIE av arbetsmarknaden även i dessa kommuner. Men alla problem är inte lösta. Fortsatta åtgärder behövs. Jag vill då först peka på de förslag som regeringen lämnat i den regionalpolitiska propositionen . Dessa bör ge förutsättningar för ett långsiktigt utvecklingsarbete som är väl anpassat till de skiftande förhållanden som förekommer, både mellan kommuner och över tiden. Regeringen föreslår således i den regionalpolitiska propositionen att Hagfors, Munkfors och Filipstad skall inplaceras i stödområde 2, vilket innebär oförändrade stödmöjligheter för investeringar. Regeringen föreslår också att bl.a. länsstyrelsen skall kunna ge utvecklingsbidrag till företag. Vidare innebär förslaget att de berörda kommunerna kommer att få del av det höjda sysselsättningsbidraget. Vidare föreslås att regeringen, liksom för närvarande, skall ha möjlighet att inplacera kommuner i tillfälligt stödområde vid stora strukturella förändringar. För närvarande är min bedömning att Storfors bör komma i fråga för en sådan åtgärd. Den nya regionalpolitiken kommer också att ge länsstyrelsen större möjligheter att anpassa åtgärderna efter behoven. En friare användning av länsanslaget föreslås, vilket kommer att innebära ökade prioriteringsmöjligheter mellan projektmedel, lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag och glesbygdsstöd. Ett exempel på ett nytt regionalpolitiskt instrument är det föreslagna centrala stödet till särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder. Jag bedömer att det kan komma Värmland och de nämnda kommunerna till del i olika avseenden. Således kommer det nya systemet att ge goda möjligheter att långsiktigt utveckla näringslivet i dessa kommuner. Ansvaret för detta måste i första hand vila på de regionala organen. Men jag vill framhålla att regeringen noga kommer att följa utvecklingen och även är beredd att på olika sätt medverka till en positiv utveckling.

Fru talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Ur svaret läser jag att Rune Molin har en god insikt i den besvärliga situation som kommunerna i östra Värmland haft under en följd av år, att industriministern avser att föreslå att Storfors inplaceras i tillfälligt stödområde och slutligen att regeringen noga kommer att följa utvecklingen och är beredd att på olika sätt medverka till en positiv lösning. Det tackar jag naturligtvis för. Interpellationen lämnades in i mitten av februari, och den har av skäl som vi alla känner väl till inte kunnat besvaras förrän nu den 2 april. Jag vill därför uppdatera den situation som beskrivs i interpellationen, och jag vill peka på tre omständigheter som tyvärr har försämrat läget. Först och främst har vi nu fått statistiken för befolkningsutvecklingen för de första tre månaderna 1990, eller snarare kan man säga att vi har fått siffrorna för befolkningsminskningen. Vi har fått signaler från bilindustrin som påverkar arbetsmarknaden i en negativ riktning. Dessutom har den regionalpolitiska propositionen lagts fram. Jag vill lyfta fram en av de kommuner som jag har tagit upp i interpellationen. Där är situationen nu mer alarmerande än tidigare. Det gäller Kristinehamn. En gång i tiden var det en blomstrande stad där man fastställde världsmarknadspriset på järn. Staden var utskeppningshamn för malmen från Bergslagen. Men det var länge sedan. De senaste åren har kommunen gått en kräftgång med ständigt minskad befolkning och omstrukturering av arbetsmarknaden. Under de senaste tio åren har kommunens befolkning minskat med 1 100 personer. Under de senaste fem åren — när det har varit en befolkningsökning i Värmland — har Kristinehamns befolkningsmängd fortsatt att minska. Som enda kommun i länet har Kristinehamns befolkning minskat med 63 personer under de tre första månaderna i år. Förra året försvann ca 500 arbeten. Det var arbeten som försvann utan större dramatik. Det var inte fråga om några spektakulära nedläggningar där ett dominerande företag minskade sin produktion, utan det var mer fråga om nedskärningar vid flera arbetsplatser och vid olika tillfällen. Därför uppmärksammas dessa förändringar naturligtvis inte utanför länsgränsen, vare sig i media eller i form av åtgärder. Men lika fullt var det fråga om 500 arbetstillfällen. Två av de företag som finns i kommunen har koppling till bilindustrin, Saab och Fundo. Saab har haft som mest 700 anställda. I dag är man nere i 380. Vad kommer att hända med komponenttillverkningen vid Saab? Passar den fortfarande in i bolagets strategi i framtiden? Vad innebär samarbetet med General Motor för komponenttillverkningen vid Saab i Kristinehamn? Det finns en mycket utbredd oro bland de anställda, och det finns en oro i kommunen för vilka konsekvenserna kan bli. Man känner att produktionen är hotad och därmed att Saabs existens i Kristinehamn också är hotad. Kristinehamns kommun är en högskattekommun, med en av de högsta kommunalskatterna i länet. Den höga skattesatsen är nödvändig för att man skall kunna upprätthålla en god kommunal service. Det gäller att ge kommuninnevånarna god utbildning, bra barnomsorg och äldreomsorg. Kommunen deltar i försöket med treårig gymnasieutbildning för yrkesinriktade linjer. Detta kostar en hel del pengar. Men det är man beredd att satsa för att få en god utbildad arbetskraft. På samma sätt fortsätter man att satsa på hamnen, som också kostar väldiga summor. Den höga kommunalskatten är naturligtvis ett hinder när det gäller företagsetableringar. Framför allt gäller det om man skall konkurrera med andra kommuner på lika villkor. Det kan man inte göra. I väster finns grannstaden Karlstad med allt vad service innebär i form av högskola, flygplats, museum, teater osv. De övriga grannkommunerna är Degerfors, Karlskoga och Storfors. Hittills har den bärande tanken vid de bedömningar som statsmakterna har gjort varit att betrakta dessa fyra kommuner som en gemensam arbetsmarknad. De har därför behandlats lika. Det är en självklar bedömning med tanke på att dessa kommuner när det gäller arbetsutbud och service kompletterar varandra. Detta har man ti digare tagit hänsyn till i Bergslagspaketet och med satsningar för att förbättra arbetssituationen i Karlskoga. Varför går man ifrån den här principen? Vad är det som motiverar att regeringen nu företräder en annan syn? Jag syftar naturligtvis på att Kristinehamn i den regionalpolitiska propositionen inte tillfälligt placeras i stödområdet. Det finner vi mycket märkligt. För närvarande tillhör Kristinehamn stödområdet, och situationen har ju inte förbättrats utan tvärtom försämrats. Jag har pekat på hur den har försämrats. Jag vill ställa en fråga till Rune Molin: Varför har inte Kristinehamn placerats in i stödområdet på samma sätt som Storfors och de andra tidigare redovisade kommunerna?

Fru talman! Kristina Svensson har interpellerat om sysselsättningsläget i de kommuner i östra Värmland som vi normalt kallar för Bergslagskommunerna. Jag vill utnyttja tillfället att delta i den här debatten. Vi är naturligtvis tillfredsställda över att Munkfors, Hagfors och Filipstad har inplacerats i stödområde 2 i den nyligen framlagda propositionen om regionalpolitik. Dessa kommuner är de tre kommuner i länet som har drabbats hårdast av en befolkningsminskning, när man ser 20 år tillbaka i tiden. Befolkningsminskningen har stadigt legat på ca 1 26 per år. Det är först på senare år som vi har fått en utjämning och någon ökning under kortare perioder. Det är strukturomvandlingen inom stål-, gruvoch skogsindustrin som har varit orsaken till den negativa utvecklingen. Näringsgrenarna finns kvar och är fortfarande dominerande inom området, men man kan säga att de har krympt i tvätten. Det är en mycket lägre sysselsättning i dag, och vi befarar att det kan bli en ytterligare krympning i framtiden. Denna typ av industrier expanderar inte sysselsättningsmässigt i dag. Den senaste nedläggningen i området var trådtillverkningen i Munkfors som berörde ca 90 anställda i en kommun med under 5 000 invånare. Vi värnar om det vi har kvar, och vi försöker få fram ny sysselsättning inom andra näringsgrenar i stället. Förslaget om inplacering i stödområde 2 kommer säkert att bli till god hjälp i detta arbete. Övriga förutsättningar för industriell verksamhet är också mycket viktiga. I Hagfors-Munkfors-området, som har ca 21 000 tusen invånare, sysselsätts i dag drygt 3 000 personer i utpräglade exportindustrier där ca 80 20 av produktionen går på export. Omsättningen ligger på över tre miljarder kronor inom de större företagen som arbetar med ståloch verkstadstillverkning. Detta är nästan nettoexportsiffror, eftersom det används en liten andel importerade insatsvaror i produktionen. Jag tror man kan påstå att detta är imponerande siffror i förhållande till en så pass begränsad befolkning. Detta är ett ekonomiskt värdefullt område för Sverige, inte minst i dag när vi har obalans i handeln med utlandet. De två nämnda industriorterna har undermåliga kommunikationer. Det gäller både vägoch järnvägsförbindelser. Man kan fråga sig om vi förtjänar detta. Regeringen har uttalat sig för satsningar, vilka också är näringspoli tiskt riktiga, inom infrastrukturområdet, vilket Rune Molin nämnde i svaret på interpellationen. I anslutning till den regionalpolitiska propositioner har vi socialdemokrater på Värmlandsbänken väckt en motion om finansiering av ombyggnad av NKLJ-banan från smalspår till normalspår. Vi vet att den föreslagna fonden ännu inte är verklighet och att det råder osäkerhet om det finns en majoritet för finansiering av denna mycket nödvändiga insats på kommunikationsområdet. Men frågan brådskar. Nedläggningsförhandlingar pågår, och det kommer att leda till att ytterligare 50 personer blir arbetslösa. Det har i dag dykt upp nya argument — utöver miljöoch trafiksäkerhetsaspekten att ca 60 långtradare per dygn hamnar på dåliga landsvägar — för att man inte skall låta de två järnbruken i Hagfors och Munkfors bli utan järnväg i framtiden. Uddeholm, som är det dominerande företaget i området, presenterar samarbetsplaner med ett stort österrikiskt stålföretag. Jag är inte särkilt insatt i frågan, och jag kan därför inte ha någon bestämd mening om huruvida det är bra eller dåligt. Men en sak vet jag: företaget går bra i dag, och det bör väl innebära att förhandlingsläget också är bra. Detta är en tröst. Detta samarbete innebär antagligen också att man får konkurrerande produktion inom samma organisation. Det sägs ingenting om det i dag, men så kan det bli. Denna produktion ligger centralt placerad i Europa och har nära till kunderna. Det vill nog till att vi har bra kommunikationer i ett sådant läge, och för övrigt också andra goda förutsättningar i Sverige för denna typ av tillverkning. Detta borde ge anledning till att se på NKLJ-frågan ytterligare en gång. Det finns kanske möjlighet till omförhandlingar med intressenterna eller utökning av gruppen med exempelvis länsmyndigheterna, närmare bestämt länsstyrelsen. Jag vet att detta kanske är en fråga inom kommunikationsområdet, men jag vill ändå ställa en fråga till industriministern. Finns det möjligheter till en sådan ny diskussion i det nya läge som har uppstått?

Fru talman! Den första frågan gällde huruvida regeringen frångår en princip när det gäller stödområdesindelningen när vi inte tagit med Kristinehamn bland de orter som tillfälligt kan lyftas upp till stödområde i framtiden. Situationen har varit besvärlig i Kristinehamn, och därför har Kristinehamn varit placerat i tillfälligt stödområde. Den bedömning som vi framöver skall göra kommer att grundas på de beslut som riksdagen fattar. Regeringen har emellertid redan nu sett stora problem i vissa kommuner i Bergslagen, bl.a. i Storfors i Värmland, och vi har sagt att det vore en lämplig åtgärd att placera dessa kommuner i tillfälligt stödområde med hänsyn till de problem som de har. Om man ser på den utveckling som hittills varit i Kristinehamn när det t.ex. gäller arbetslösheten, kan vi konstatera att den nu är ganska låg och att den inte föranleder en omprövning av stödområdesindelning. Kristinehamn hade i februari månad 1,2 96 arbetslöshet, vilket är ganska lågt även om man jämför med de andra Bergslagskommunerna i Värmland där Hagfors hade 3 20 och Munkfors 3,9 26 arbetslöshet. Men det är riktigt att situationen kan förändras. Det kan bli problem inom olika industrier i Kristinehamn. Ett aktuellt exempel som man pekat på är vad som kan inträffa med Saabs komponenttillverkning med tanke på det samgående som har skett mellan Saab och GM, och det gäller även de effekter detta kan få på utläggning av beställningar av komponenter. Vi kommer naturligtvis att nogrant följa utvecklingen även när det gäller Kristinehamn. Skulle det visa sig att de problem som man befarar verkligen uppstår, att det sker neddragningar i fråga om exempelvis underleverantörer på bilsidan, kommer vi givetvis på nytt att ta upp frågan om möjligheten att lyfta upp Kristinehamn i stödområdet. När det gäller bilindustrin har regeringen, med tanke på de problem som på grund av strukturförändringen framöver kommer att uppstå på detta område, i den näringspolitiska propositionen till riksdagen lagt fram förslag om ett program omfattande 150 miljoner under en treårsperiod. Avsikten är att speciellt rikta in uppmärksamheten på de problem som finns när det gäller underleverantörerna. Jag hoppas att en särskild bilstudie skall komma till stånd, en studie i vilken vi även skall engagera bilföretagen; vi har redan haft kontakter, och de har uttalat sitt positiva intresse för detta. Även om situationen i dag kan te sig bekymmersam på flera olika ställen, vet vi att vi har resurser att sätta in. Det grundläggande när det gäller regionalpolitiken och utvecklingen i olika delar av landet är enligt min mening att vi kan driva en ekonomisk politik som gör att vi i vår ekonomi håller efterfrågan uppe och att företagen på det sättet får order. Det gäller naturligtvis också att behålla en konkurrenskraft gentemot utlandet, så att våra företag blir konkurrenskraftiga. Jag tror att detta är vår absolut viktigaste och mest grundläggande uppgift framöver. Detta måste emellertid kompletteras med insatser som syftar till att lösa problemen i de områden som har det särskilt besvärligt. Regionalpolitiken måste då utformas så att den kan ge tillräckliga effekter och kan klara av de speciella problemen. Vi arbetar alltså med dessa olika områden. Om den regionalpolitik som presenteras i den regionalpolitiska propositionen antas av riksdagen sker en starkare koncentration till de områden som har det besvärligast. Propositionen innebär att mera pengar, ytterligare ca 400 miljoner, i form av ytterligare anslag går till ett mindre område. Detta bör uppenbarligen ge oss större möjligheter att påverka utvecklingen i de kommuner som tas upp i interpellationen. Jag vill inte gärna ge mig in i diskussionen om järnvägen. Vi har naturligtvis i industridepartementet studerat de problem som en nedläggning av den här järnvägen skulle innebära för industrin i de olika kommunerna. Vi har fått försäkringar om att det, om en nedläggning skulle ske, går att klara av dessa transporter på landsväg. Detta är naturligtvis en miljöfråga, och det är också en fråga om hur man kan underhålla dessa vägar. Vi har utifrån industripolitiska utgångspunkter fått försäkringar om att det är möjligt att upprätthålla den trafik som är nödvändig för industrins utveckling. Sedan är frågan givetvis hur man skall få fram de pengar som behövs för denna ombyggnad. När det gäller den frågan är det givetvis kommunikationsdepartementet som i första hand har ansvaret.

Fru talman! Jag hade kanske inte väntat mig något annat svar än det jag fick, men jag tycker ändå att det i denna debatt är viktigt att nämna frågan om järnvägen. Sett utifrån de diskussioner som i dag pågår mellan Uddeholm och Böhler är ju detta en industripolitisk fråga. Jag skall inte ställa några ytterligare frågor, men jag vill konstatera att vi, när det gäller andra former av transporter, har ett undermåligt vägnät. Jag menar — och denna åsikt har även framförts av exempelvis länsmyndigheter — att vägar i områden av den här typen, områden med tung exportindustri, borde ha en standard som svarar mot de fordon som är tillåtna på vanliga europeiska vägar. Detta är i dag inte fallet när det gäller t.ex. riksväg 62, som går i Klarälvsdalen. Denna väg kommer att ersätta NKLJ-banan när den läggs ned. Man får alltså då åka på en länsväg i stället.

Fru talman! Jag delar naturligtvis industriministerns uppfattning att en stark ekonomisk politik är avgörande för utvecklingen och att den regionalpolitiska proposition som regeringen har lagt fram anger vägar som kan användas för att stötta de svaga regionerna på ett bättre sätt än vad som tidigare har varit fallet. Lika fullt måste jag lyfta fram detta exempel och peka på vad för slags framtid och vad för slags utveckling man befarar skall komma i den här delen av landet. Det synes mycket egendomligt att Kristinehamn inte är med bland de övriga kommunerna. Det tyngst vägande argumentet är det som jag nämnde förut, nämligen att de fyra kommunerna betraktas som en arbetsmarknad och att det förekommer en omfattande pendling inom området. Det är alldeles uppenbart att Kristinehamn när det gäller nya etableringar kommer i kläm mellan Karlstad å ena sidan och de tre kommunerna som är stödområdesplacerade å den andra. Vi ser mycket mörka moln framför oss, och jag har hittills bara nämnt en del av detta. Den offentliga sektorn, som är framför allt kvinnornas arbetsmarknad, har alltid och av tradition varit svag i dessa områden. Nu kommer man i ett av sjukhusen i Kristinehamn att minska antalet anställda med 400. Och det är nästan bara kvinnor det handlar om. Positivt är att Artillerihögskolan kommer att utlokaliseras till Kristinehamn. Det betyder mycket, men för att det skall bli en bra satsning och för att de som skall arbeta där verkligen skall flytta till kommunen måste det finnas arbeten även för de medföljande. Med den arbetsmarknadssituation vi i dag har kan jag inte se hur man skall kunna lösa det problemet. Det finns i dessa kommuner varken kvalificerade eller icke-kvalificerade jobb för kvinnor. Detta gäller faktiskt samtliga Bergslagskommuner i östra Värmland. Jag har velat lyfta fram detta problem, och jag hoppas naturligtvis att industriministern tar detta till sig vid övervägningarna i fortsättningen.
Fru talman! Vi har framför oss ett viktigt problem att lösa, nämligen hur vi skall kunna få en bra infrastruktur som bl.a. klarar transporterna på ett effektivt sätt. Det är i dag nödvändigt med allt effektivare metoder för att möta de krav industrin ställer. En av de frågor som vi kommer att arbeta med under det närmaste året och som vi hoppas kunna lägga fram en proposition om nästa år är hur vi skall kunna finna nya finansieringsformer som gör det möjligt både att satsa på vägarna, något som är nödvändigt för att inte kapitalet skall förstöras utan helst utvecklas, och att i framtiden få en effektivare järnväg. Det rör sig här om enorma investeringar, bort emot 100 miljarder kronor, och detta kan inte statskassan klara. Vi måste i stället hitta andra finansieringsformer. Detta är ett problem vi arbetar med, och om vi klarar av detta kommer det förmodligen också att underlätta en lösning av problemen borta i Värmland. Vid bedömningen av vilka kommuner som skall placeras i tillfälliga stödområden utgår vi från de sakliga förhållandena på arbetsmarknaden och de problem som finns. Om utvecklingen i Kristinehamn går åt det håll som Kristina Svensson befarar och som redovisas i interpellationen kan jag lova att vi skall se till att Kristinehamn får de förutsättningar som är nödvändiga för att kommunen skall kunna klara av sina problem. Vi får avvakta och se åt vilket håll utvecklingen går. Just nu kan vi i Kristinehamn inte se de problem som kan iakttas på andra håll, t.ex. i Storfors. Jag lovar emellertid att vi noggrant skall följa Kristinehamns utveckling. Fru talman! Sigge Godin har frågat mig om regeringens insatser i Ånge kommun med anledning av Casco Nobels nedläggning i Ljungaverk. Eva Björne har frågat mig om jag har några planer för att förhindra att fler elintensiva industrier läggs ned eller flyttar utomlands. Vidare har Eva Björne frågat mig om jag har några planer för att garantera den elintensiva industrin konkurrenskraftiga elpriser. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Sigge Godin tar upp fem delfrågor. Jag besvarar dem i den ordning frågorna ställts. Casco Nobel tillkännagav den 14 mars i år sin avsikt att lägga ned kiseltillverkningen i Ljungaverk. Detta beräknas vara genomfört till årsskiftet 1990/91. Förhandlingar enligt medbestämmandelagen har inletts med de anställdas organisationer och är ännu inte avslutade. Innan dessa förhandlingar är avslutade är jag inte beredd att närmare kommentera det aktuella fallet. Allmänt gäller naturligtvis att näringslivet måste ta ett regionalpolitiskt ansvar. I en situation då ett företag avser att lägga ned en viss verksamhet måste företaget beakta alla möjligheter att ta ett ansvar för såväl den personal som direkt berörs som för sysselsättningen på orten i vidare mening. Re geringen är medveten om situationen i Ånge och kommer att noga följa utvecklingen även framöver. Beträffande regeringens långsiktiga insatser för att stärka Ånge kommuns sysselsättningssituation kan jag också erinra om regeringens förslag i förra årets kompletteringsproposition . På regeringens förslag beslutade riksdagen att ställa särskilda resurser till förfogande för länsstyrelsen i Västernorrlands län. Dessa resurser tillsammans med länets ordinarie medel har bildat en grund för att utveckla verksamheteten som enligt vad jag har erfarit också har kommit Ånge till del. För framtida utvecklingsinsatser kan jag peka på förslagen i den regionalpolitiska propositionen som för närvarande behandlas av riksdagen. Regeringens förslag innebär bl.a. för Ånges vidkommande att kommunen placeras i det föreslagna stödområde 2, vilket betyder, jämfört med andra stödområdeskommuner, oförändrade stödmöjligheter för investeringar. Med regeringens förslag följer också bl.a. att länsstyrelserna skall kunna ge utvecklingsbidrag till företag. Vidare innebär det att företag i kommunen kan få del av det höjda sysselsättningsbidraget. Ånge tillhör de kommuner som kommer att få del av medel som frigörs vid den avveckling av Stiftelsen Industricentra som föreslås i den regionalpolitiska propositionen. Vidare föreslås i den regionalpolitiska propositionen att länsstyrelserna skall få ökade resurser och befogenheter via det s.k. länsanslaget. En förstärkning av utbildningsutbudet tillhör den typ av infrastrukturinsatser som är särskilt betydelsefulla för att göra orten mera attraktiv för företagsetableringar. För Ånges del vill jag här erinra om de särskilda insatser som regeringen gjort inom detta område inom ramen för det s.k. inlandsprogrammet. Härigenom har t.ex. högskoleutbildning inom området, småskalig produktion samt vuxenutbildning och fortbildning av lärare förstärkts med extraresurser bl.a. för Ånges del. Beträffande de frågor som ställts till mig av såväl Sigge Godin som Eva Björne rörande den elkraftsintensiva industrin vill jag anföra följande. För en betydande del av den svenska industrin är god tillgång på elenergi till rimligt pris en viktig förutsättning för konkurrenskraften. De elintensiva branscherna sysselsätter omkring 100 000 personer och svarar för närmare en tredjedel av industrins förädlingsvärde och export. Den pågående omställningen av energisystemet har som syfte att landets behov av energi varaktigt skall kunna tillgodoses på ett sätt som är förenligt med samhällsekonomiska, sociala och miljöpolitiska mål. I anslutning till riksdagens beslut om kärnkraftens avveckling uppdrog regeringen åt en särskild utredningsman att redovisa avvecklingens effekter på den elintensiva industrins konkurrensförhållanden. Regeringen har vidare uppdragit åt bl.a. statens energiverk att utreda vissa frågor rörande energihushållning och effektivare elanvändning. Resultaten från utredningarna kommer att läggas till grund för den energipolitiska proposition som regeringen avser att förelägga riksdagen hösten 1990. Utgångspunkten är att energipolitiken skall inriktas på långsiktigt bärkraftiga lösningar som skapar möjlighet till god framförhållning och bibehållen konkurrenskraft. Regeringen avser att i den energipolitiska propositionen även ta upp frå

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Utan att vara alltför elak, måste jag säga att jag är imponerad över att industriministern lyckas skriva tre och en halv sida utan innehåll. Situationen i Ånge kommun är mycket bekymmersam. Under 1980-talet har kommunen förlorat närmare 1 000 människor, och kommunen är nu nere i så låga befolkningstal att förutsättningarna för att upprätthålla den kommunala servicen blir mycket små. Därutöver har den aviserade nedläggningen skapat ytterligare bekymmer i kommunen. Situationen i Ljungaverk har varit akut i ett par års tid. Regeringen har, som industriministern erkänner, varit väl medveten om situationen. Trots detta har inget konkret skett. Situationen för dem som blir friställda i Ljungaverk är ytterst besvärlig. Man skulle här kunna använda det gamla uttrycket att ”råttorna lämnar det sjunkande skeppet”. Men situationen för dem som friställs i Ljungaverk är betydligt allvarligare än så. De kan inte lämna det sjunkande skeppet. De har inget val. Det är för långt att pendla till Sundsvall, ca 16—17 mil per dag. Alla som berörs av nedläggningen, inkl. de som berör dynoverksamheten som vi nu hoppas blir kvar, har egna villor i Ljungaverk. De kommer inte att kunna sälja sina fastigheter utan att lida stora ekonomiska förluster. Det finns inga ersättningsjobb i Ånge, och de orkar inte, som jag sade, pendla till Sundsvall. Vi här i kammaren vet att regeringen har gjort stora insatser i exempelvis Malmö och Uddevalla. Situationen i Ljungaverk är faktiskt många gånger besvärligare än i Malmö. De 100 jobb som skall bort nu, plus de drygt 50—60 jobb som redan fallit bort i Ljungaverk med en befolkning på 12 000 människor, skall ställas emot några hundratals jobb som försvann i Malmö med en befolkning på 300 000-400 000 människor. I Malmö skaffade regeringen omgående fram ett paket, det blev en hel bilfabrik. I Ljungaverk har inget skett på två år. Jag tycker att jämförelsen kan göras. Skillnaden talar sitt tydliga språk. Jag skall ställa några följdfrågor i god tid så att industriministern hinner fundera på svaren. I industriministerns svar står bl.a. att regeringen avser att i samband med den energipolitiska propositionen även ta upp frågan om konkurrensvillkoren för den elintensiva industrin. I Ljungaverk anser man att en ny treårsperiod med billig elkraft från Norge skulle innebära att man klarade sig över krisen eller att man åtminstone fick andrum att ordna nya jobb. Samtidigt slås inte kiseltillverkningen ut innan regeringen hunnit lägga något förslag om hur den elkraftintensiva industrin skall behandlas. Är industriministern beredd att låta Vattenfall få sluta ytterligare ett treårsavtal om norsk elkraft för Ljungaverks räkning? Åtgärderna i Malmö och Uddevalla kom till stånd efter förhandlingar med storföretagen Volvo och Saab. Är industriministern beredd att använda det s.k. lokaliseringssamrådet för att skapa en ny varaktig industrisysselsättning i Ljungaverk? Ånge kommun kommer enligt regeringens förslag att tillhöra stödområde 2. Är industriministern beredd att medverka till att Ånge temporärt får flyttas till stödområde 1? Om socialdemokratin dessutom är beredd att rösta ja till folkpartiets förslag om att sänka socialavgifterna till all icke offentlig verksamhet, skulle Ånge och Ljungaverk få en temporär sänkning även av socialavgifterna. Detta skulle göra det mycket lättare att rekrytera ny företagsamhet till Ljungaverk, inte minst när det gäller kvinnoförtagande. Vidare tolkar jag industriministerns svar beträffande länsanslagen som att Västernorrland på grund av den akuta krisen i Ljungaverk också i Härnösand kommer att få betydande höjningar av länsanslagen. Är detta en feltolkning, eller kommer det att bli så? Det kanske ändå kunde vara en liten positiv tanke. Fru talman! Västernorrland är det mest elkraftsintensiva länet i landet. Västernorrland svarar för 15 90 av hela landets industriella elförbrukning, men för bara 8 Jo av sysselsättningen. Länet kommer att drabbas mycket hårt när kärnkraften avvecklas, framför allt om den avvecklas i förtid. Den elkraftsintensiva industrin i länet har ca 6 000 anställda som kommer att drabbas. Det rör sig om pappersindustrin, GA-metall i Sundsvall, Hagraf i Härnösand som varslat om nedläggning, samt nu också Ljungaverk. I januari 1989 fanns att läsa i tidningen Affärsvärlden ett gemensamt uttalande från Fabriks, Pappers, SIF, Metall och SALF i Sundsvallsområdet: ”Vi vill inte ha deklarationer om att problemen kommer att lösa sig. Vi vill veta de konkreta långsiktiga förutsättningarna för svensk elintensiv industri.” De har ännu inte fått något besked. Tiden rinner i väg, och det är självklart att oron stiger. Vilket besked har industriministern att ge till sina forna gamla kompisar? Vad har de för besked att vänta?

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret, fast jag tycker — liksom Sigge Godin — att det är ett mycket intetsägande svar. Det är ju ganska fantastiskt att det finns utredningar som arbetar med hur energifrågan skall lösas ännu tio år efter folkomröstningen. Det har lagts ned mycket energi på utredningar, både mänsklig och materiell, men några stora framgångar har vi hittills inte sett. Det rör sig nu om många år, alltför många, som svensk industri har tvingats att planera sin framtid utan att veta hur energipriserna skall se ut i framtiden och utan att veta hur energitillgången kommer att utvecklas för just det egna företaget. Det går många rykten om att elpriserna skall gå upp och om elransonering. Det står helt klart att priserna kommer att gå upp och att det kommer att bli en ransonering, om vi inte får någon ny energikälla. KemaNord i Ljungaverk är inte den första industri som läggs ned på grund av höga elpriser. När det gäller Hagrafs i Härnösand var de höga elpriserna också en viktig ingrediens även om det var miljökraven som var den utlösande faktorn. Som industriministern känner till har vi många stora elintensiva industrier i Västernorrlands län. Men om regeringen fortsätter med den nuvarande energioch EG-politiken kommer dessa industrier att flytta utomlands eller att lägga ned sin verksamhet. GA-metall har kommit väldigt långt med planerna på en utbyggnad i Island, trots att man helst vill bygga ut i anslutning till den befintliga fabriken i Sundsvall för att kunna utnyttja den infrastruktur som finns i området. Det finns i dag bl.a. 250-300 småföretag som på olika sätt servar GA-metall i sin verksamhet. KemaNords karbidtillverkning i Sundsvall behöver byggas ut. Denna utbyggnad kommer att ske i Norge, eftersom 37 20 av den ingående delen i karbidtillverkningen är el. Våra skogsindustrier bygger ut i Västeuropa och i Canada. SCA har nu drygt 60 90 av sina anställda utomlands. Koncernledningen består, efter en nyligen genomförd omorganisation, av 20-25 personer. Man kan ju gissa att det nu också är ganska enkelt för koncernledningen att flytta utomlands, om man skulle anse det nödvändigt. SCA Packaging flyttar i höst sin ledning till Bryssel. Industriministern skall också veta att de skogsindustrier som bedriver verksamhet i Österrike budgeterar i år, jämfört med 1989, kostnadsökningar för el och för ved till noll kr. Samtidigt beräknar man att löneökningarna under dessa två år kommer att ligga mellan 3 26 och 5 96. Vi vet att motsvarande ökningar här hemma i Sverige för både el och ved ligger mellan 10 96 och 15 20 samt att löneökningarna går upp emot 10 96. Med denna utveckling, som dessutom drivs på av inflationen, kommer det — om utvecklingen fortsätter — inte att bli lönsamt att tillverka massa och papper i Sverige, inte ens om man har egna stora skogsinnehav i landet. I en debattartikel i Dagens Nyheter den 23 mars uttalade Birgitta Dahl och Rune Molin att ”energipolitiken får inte betalas med arbetslöshet och utslagning av de anställda i svenska basnäringar”. Då vill jag fråga industriministern: Kommer regeringen att föreslå en utbyggnad av de orörda älvarna? Eller kommer regeringen att föreslå en ändring av koldioxidtaket? Och/eller kommer industriministern att föreslå en ny folkomröstning om kärnkraften?

Fru talman! Det är värdefullt att mina kolleger Sigge Godin och Eva Björne har framställt dessa interpellationer om viktiga och aktuella problem för Västernorrlands län i allmänhet och för Ånge kommun i synnerhet. Västernorrland är det län som under 1980-talet drabbats hårdast av befolkningsminskningen. 1988 var länet det enda län som minskade sin befolkning. 1989, då alla län ökade sin befolkning, ökade Västernorrlands befolkning procentuellt minst. Om vi ser till Ånge kommun har befolkningen minskats successivt med drygt 100 personer om året under 1980-talet. Det borde för länge sedan ha satts in kraftfulla åtgärder för att Västernorrland skulle ha fått del av samma befolkningsoch välståndsutveckling som övriga län. Men kraven på åtgärder både från länsstyrelsen och från en del av oss riksdagsledamöter från länet har man på regeringsnivå inte lyssnat till. Så sent som i början av december 1988 framhöll dåvarande ansvarig för regionalpolitiken, nämligen arbetsmarknadsminister Ingela Thalén, i en debatt med oss tre ledamöter som nu yttrar oss här, att det inte förelåg några skäl för särskilda insatser i Västernorrland. Några månader senare, då även socialdemokratiska riksdagsledamöter framhållit behovet av åtgärder, insåg regeringen att någonting behövde göras. I våras föreslogs vissa åtgärder, som dock enligt centerns mening — som vi framhållit i motioner och reservationer — var otillräckliga. Som ny ansvarig för regionalpolitiken har statsrådet Molin möjligheter att ta itu med Västernorrlands problem på ett helt annat sätt än vad som skett sedan 1982. Men interpellationssvaret ger inte särskilt mycket hopp därom. Ånge kommun, som det nu främst gäller, är den minsta kommunen i länet och den som har drabbats hårdast av negativ befolkningsutveckling. Åldersstrukturen är sådan att ineller återflyttning fordras för att befolkningstalet inte skall sjunka ytterligare. Om befolkningstalet minskar ytterligare hotar detta den nödvändiga samhällsservicen. Det skulle innebära stor fara för gymnasieskolan, vilken är en förutsättning för att yngre familjer kan tänka sig att flytta till kommunen. Den nu aktuella industrinedläggningen i Ljungaverk accentuerar nödvändigheten av åtgärder för att vända utvecklingen. Angående nedläggningen i Ljungaverk hänvisar industriministern till företagets ansvar för personalen och sysselsättningen på orten. Han lovar att regeringen ”kommer att noga följa utvecklingen även framöver”. Industriministerns redovisning över vad aktuella regeringsförslag kan ha för betydelse för Ånge kommun tycks främst vara en hänvisning till länsanslagen. Men länsanslaget har ju under senare år — mot regeringens och socialdemokraternas vilja — höjts genom beslut av riksdagen. I svaret nämndes en hänvisning till högskolekurser i Ånge. Dessa har dock inte särskilt stor omfattning. Enligt uppgifter som jag har fått, har det funnits en 10-poängskurs i småskalig produktion. Det är viktigt att centerns krav på ökade resurser till små högskolor, bl.a. högskolan Sundsvall/Härnösand, går igenom så att det blir ökade förutsättningar även för att förlägga en högskoleutbildning i Ånge. Industriministern erinrar i sitt svar om att Stiftelsen industricentra skall avvecklas och att Ånge kommun kommer att få del av de medel som då frigörs. I den regionalpolitiska propositionen anges att en del av de medel som frigörs vid försäljning av en anläggning skall användas till utveckling av näringslivet i de åtta kommuner där stiftelsens anläggningar är belägna. Jag vill fråga industriministern om Ånge kommun kommer att få överta lokalerna för enbart en symbolisk köpeskilling eller om Ånge kommun på annat sätt kommer att få tillgodogöra sig hela värdet av stiftelsens anläggningar där. Det vore värdefullt för kommunen, som ju som bekant är hårt drabbad. Statlig verksamhet inom SJ och posten har i mer än 100 år betytt oerhört mycket i Ånge kommun. I motioner under flera år har bl.a. jag begärt att Ånge skall prioriteras när det gäller omeller nylokalisering av statlig verksamhet av olika slag. Dagens situation visar att det är synnerligen viktigt att detta tillgodoses. Regionalpolitiken måste, som vi ser det, ses utifrån ett helhetsperspektiv, och regional balans måste vara ett centralt mål för alla politiska sektorsområden. Tyvärr är detta knappast fallet. Jag skall ge några exempel på hur olika aktuella frågor och förslag går emot Ånge kommun. Skattereformen miss gynnar landsbygd och glesbygd. Det gäller exempelvis det höjda bensinpriset, oförändrad ersättning för arbetsresor och sänkt ersättning för utnyttjande av egen bil. Dessa åtgärder tillsammans med andra slår emot glesbygd och landsbygd och ökar kostnaderna för boende och företagande. Moms på energi är ett annat exempel som man ur landsbygdssynpunkt har gått emot. Att avskaffa rätten till 5 000 kr. i skattefri inkomst för plockande av bär och svamp är ett direkt slag mot människorna ute i glesbygden. Införandet av kommunalt skattestopp kan innebära stora problem för Ånge kommun. Jag hinner inte räkna upp flera exempel, men jag vill säga att infrastrukturen är av största betydelse för utvecklingen av alla kommuner, inte minst av Ånge kommun. Ånge är en knutpunkt för järnväg, som borde kunna utvecklas mera. Jag skall återkomma till det senare om jag hinner. Till sist vill jag fråga industriministern om han kommer att verka för att man genom beslut på olika politikområden försöker få samfällda beslut som gynnar, och inte missgynnar, glesbygdskommuner, som exempelvis Ånge kommun.
Fru talman! Jag skall inte ytterligare gå in på den beskrivning av min hemkommun, Ånge, som har lämnats här. Jag kan bara nämna att sedan jag första gången för över 20 år sedan besökte nuvarande Nobel Industrier i Ljungaverk som arbetsförmedlare, har den delen av kommunen — Torps församling i Ånge kommun = förlorat bortåt en tredjedel av sin befolkning. Till att börja med vill jag ta fasta på vad industriministern säger i svaret om företagets sociala ansvar. Under snart 100 år har detta företag, under litet olika namn, bedrivit både kraftproduktion och elintensiv produktion i vår kommun. Kommuninnevånarna har ställt upp på en i det närmaste fullständig utbyggnad av vattenkraft. Skälet till att alla enigt har ställt upp för vattenkraftutbyggnad har givetvis varit att alla känner till den betydelse som den elintensiva industrin har haft för arbete och utkomst på våra industriorter. Under senare år har vi fått se hur denna elintensiva industri sviktar. I fjol gick Alby Klorat AB utomlands med en investering i ny produktion. Det är en investering som vi väl skulle ha behövt för utvecklingen i vår egen kommun. Nu varslar Nobel Industrier om nedläggning av kiseltillverkningen i Ljungaverk. Nu måste en ordentlig press sättas på företaget, som fortfarande gör stora vinster på sin kraftproduktion. Det måste sättas press på företaget, så att det tar ett socialt ansvar och sätter in ordentliga resurser för att klara Ljungaverk, som en livskraftig industriort, även i framtiden. Som industriministern säger i svaret pågår just nu förhandlingar om företagets varsel. Än står således möjligheten öppen för ändringar såväl i tidsplanen som när det gäller att göra andra insatser. Sedan en tid tillbaka arbetar också en stiftelse med problemen i Ljungaverk. Problemen i Ljungaverk är inte precis nya för oss. Stiftelsen arbetar med resurser från företag och från myndigheter på länsnivå och kommunal nivå. Denna vecka skall vi för övrigt i en uppvaktning från län och kommun redovisa synpunkter och förslag från det arbetet och annat som rör arbets marknadssituationen både i länet och i kommunen. Vi kommer då att presentera konkreta förslag till ny sysselsättning och till utveckling av befintlig verksamhet. En väsentlig punkt som vi även trycker på i en socialdemokratisk motion från länet är att stödnivån på 35 96 i Ånge kommun skall få bibehållas även i fortsättningen. Vi vet av erfarenhet att ett lokaliseringsstöd på den nivån i många fall är en förutsättning för att få företagen intresserade av att satsa på investeringar. För att inte måla bilden av Ljungaverk alltför svart kan jag här nämna att vi för bara några veckor sedan fick beslut om en nyinvestering av en laser till ett företag i Ljungaverk. Den satsningen var naturligtvis ytterst välkommen. Om vi inte hade haft möjlighet att gå in med ett stöd i storleksordningen 30 Ze, tror jag för min del inte att vi hade kunnat få den investeringen till kommunen. Den hade med all säkerhet gått oss förbi. Stiftelsen Industricentra har för Ånges del, i varje fall till viss del, blivit en mycket stor besvikelse. Den har inte blivit den offensiva satsning på nyföretagande som vi en gång hoppades på, utan den har blivit mer av ett passivt fastighetsförvaltande företag. Vad som nu skall ske är något oklart. Industrihusen står dock där de står. De utgör en resurs, om vi bara kan få rätt sysselsättning. För närvarande finns mycket ledig kapacitet. För min del hoppas jag att lokalerna skall säljas till enskilda företag, som då kan få den styrka och stadga som egna lokaler kan ge. Avslutningsvis vill jag naturligtvis instämma i hur väsentligt det är att vi får en energipolitik som ger våra utlandskonkurrerande elintensiva industrier en fortsatt livskraft.

Fru talman! Betygsättningen på interpellationssvaret som Sigge Godin och Eva Björne gjorde, skall jag över huvud taget inte bry mig om att kommentera, utan jag går direkt in på sakfrågorna. Jag tycker att det är viktigare i politiken än att vi sysslar med denna typ av politisk jargong. Det är riktigt att Ånge kommun har stora svårigheter och att det finns risk att de blir ännu större. Kommunen har ett besvärligt läge. Liksom många andra inlandskommuner i Norrland måste man ha olika stöd för att klara utveckling och sysselsättning för sina medborgare. Den regionalpolitiska proposition som vi har lagt fram från regeringens sida syftar till att förstärka insatserna för just de kommuner som är mest utsatta. Det är, som jag sade tidigare, en koncentration med mera pengar till ett mindre område. Det måste också kunna leda till att vi kan förstärka insatserna. Vi har gjort stora insatser i Malmö och Uddevalla. Jag tycker det är riktigt. Vi måste också se till att de områdena kan få det stöd som behövs för att de skall klara sysselsättning och utveckling. Det är fel att skapa motsättningar mellan den typen av orter och problem och Ånge. Vi skall naturligtvis medverka till en utveckling i båda fallen. Den politik som jag tycker är den rimliga i det här sammanhanget är att bedriva en allmän ekonomisk politik som leder till en bra ekonomisk utveckling med stark efterfrågan som också kan spridas över landets alla delar. Den måste kompletteras med en näringspolitik som skapar god miljö för företagen att utvecklas i med bl.a. infrastruktur, utbildning, forskning och utveckling och med riskkapitalförsörjning och allt annat som är viktigt för företagens utveckling, inte minst teknikspridningen. Vi måste också ställa krav på företagen, vilket Martin Segerstedt berörde. Ju större företagen är desto större är ansvaret. Företagen har ett ansvar för att planera sin verksamhet så, att företagens utveckling leder till att sysselsättningen upprätthålls även i framtiden. I det här fallet, som alltså handlar om Ljungaverk, handlar det ju om ett stort företag som har varit etablerat i Ljungaverk under långa tider. Företaget har naturligtvis ett särskilt stort ansvar för att medverka till att andra sysselsättningstillfällen kommer till orten, om företaget skall avveckla den verksamhet som nu är förlagd till Ljungaverk. Företaget har resurser för detta och det bedriver olika verksamheter. Vi måste gemensamt sätta tryck på företaget att leva upp till detta krav. Jag utgår från att de förhandlingar som de fackliga organisationerna nu för med företaget berör också den frågan och att facket sätter företaget under press. Om man på dessa sätt — med ekonomisk politik, näringspolitik eller genom att betona företagets ansvar — inte kan nå tillräckligt resultat, får vi också tänka oss kompletteringar med regionalpolitiska åtgärder. Då får länets myndigheter och olika organ tillsammans med kommuner och andra ansvariga myndigheter diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att bygden skall utvecklas. Det finns särskilda anslag och resurser för detta ändamål. Nästa nivå — alltså om resurser fortfarande saknas — är självfallet att koppla in centrala organ och myndigheter. I Ljungaverksfallet har vi faktiskt inte kommit längre än till att företaget skall pressas till att göra insatser. Nästa skede är att länsstyrelsen och dess organ skall arbeta med dessa frågor. Jag kommer inom kort att föra diskussioner med länets och kommunens ansvariga för att diskutera situationen. Men det skulle vara fel av mig att nu deklarera konkreta åtgärder i ett enskilt fall, där man ännu inte kommit längre än till att inom företaget diskutera möjligheterna till lösning. Självfallet skall vi medverka till att lösa de problem som kan uppstå, men vi skall ta frågorna i rätt ordning. Politiken får inte leda till att vi sprider löften omkring oss — vi måste först skaffa oss ett ordentligt underlag, innan vi börjar tala om vad vi skall göra. Därför har jag inte mer att säga i interpellationssvaret än vad jag gjort i dag — innan jag fört överläggningar i det konkreta fallet. Sigge Godin ställde en rad frågor som har med situationen i Ljungaverk att göra. Dem kan jag inte besvara, innan jag haft en mer ingående kontakt med parterna och fått veta vilka problemen är. Det gäller Vattenfalls möjligheter att svara för transitering av elkraft och möjligheten att köpa billig elkraft från Norge osv. Jag kan inte svara på de frågorna i dag. Är vi beredda att föra lokaliseringssamråd för att skapa en utveckling för sysselsättningen? Jag kan inte svara på den frågan heller. Vi måste först diskutera vad länsstyrelsen och företaget kan göra osv. Skall Ånge föras över till stödområde 1? Också det är en fråga som hör till den kategorin. Min repliktid är dess värre strax slut, så jag får återkomma i nästa replik till de andra frågor som ställdes. Men när det gäller länsanslagen är det faktiskt på det sättet att det förslag som ligger på riksdagens bord innebär att ytterligare 200 milj.kr. ställs till förfogande. Pengar kommer naturligtvis även till Västernorrlands län.

Herr talman! Skälet till att jag nämnde Malmö och Uddevalla som exempel, herr industriminister, är ju inte att jag missunnar dessa orter insatser, utan för att beskriva att det i det fallet gick snabbt att fatta beslut om en hel bilfabrik. Ljungaverk och Ånge har inte begärt att få någon bilfabrik, men de har väntat i två år på besked. Då tycker jag kanske att det finns skäl för regeringen att också inse hur besvärligt läget där uppe är. Vi vet att Casco Nobel i Ljungaverk har världens bästa kiseltillverkning. Enda skälet till nedläggning är att det svenska elpriset är för högt och att företaget inte kan förnya sitt kontrakt på norsk elkraft. Detta är ju, som sagt, en gammal historia som industriministern rimligen borde kunna ha en åsikt om, framför allt eftersom industriministern är mycket väl bevandrad i just de här frågorna. I december 1989 investerade företaget 3,5 milj.kr. i en ugn för kiseltillverkningen. Det måste innebära att företaget har intresse av att driva verksamheten vidare. Då borde man också kunna lösa den här frågan med åtminstone en ytterligare period med norsk el till Ljungaverk. När industriministern försöker besvara frågorna så beskriver han näringspolitiken i svepande ordalag och säger att det är forskning och utveckling det handlar om. Men Ljungaverksborna kan inte efter två år nöja sig med det svaret! De skulle möjligen kunna nöja sig med ett sådant svar om något hade hänt i dag — men de har ju väntat i två år nu. Det har de fackliga representanterna också gjort. I fråga om KemaNords eget ansvar säger industriministern att vi måste sätta tryck på dem, eller rättare sagt att facket skall sätta tryck på dem. Mina frågor blir då: Vilka kontakter har regeringen haft med KemaNobels representanter på högre nivå och vad har ni kommit fram till? Har ni diskuterat frågan? Frågan om lokaliseringssamråd kan ingå i de diskussionerna, och det är något som industriministern ändå borde våga uttrycka en åsikt om. Industriministern sade att om man på den regionala nivån inte har tillräckliga insatser, då skulle centrala myndigheter kopplas in. Men vi som sitter i den här kammaren vet att man inte kan lösa detta problem på det regionala planet, därför att Ljungaverk är unikt! Det finns inga pendlingsmöjligheter och människorna drabbas hårt ekonomiskt om de måste sälja sina fastigheter och flytta osv. Därför är det bråttom om regeringen skall hinna gå in och göra någonting. Det måste alltså ske omgående. Något litet svar måste vi ändå få!
Herr talman! Industriministern sade i sitt svar att han skulle återkomma till de frågor som jag har ställt. Men i det svar som jag har fått tidigare berör industriministern över huvud taget inte den elpolitik som kommer att föras i framtiden. Det är emellertid oerhört viktigt för oss i Västernorrland att veta vad som kommer att hända i den frågan. Den här industrin planerar inte kortsiktigt, alltså ett halvt eller ett år framåt i tiden. Företaget behöver veta inriktningen på energipolitiken 10—15 år framåt i tiden, för det rör sig om mycket stora investeringar inom den här typen av tillverkning. Jag skulle vilja säga att denna industri är väsentlig för hela Sverige. Den ger ändå ca 90 miljarder kronor till bytesbalansen. Det är ju inte föraktligt. Industriministern talade mycket om att vi skall ha en näringspolitik och en regionalpolitik och att det finns pengar i form av stöd och åtgärder att sätta in. Men om vi inte har en exportindustri som fungerar och om vi inte har en exportindustri som ger inkomster, varifrån skall vi då få medel till dessa insatser som är av energipolitisk och regionalpolitisk karaktär?